Jag vill erinra om att bifallsyttringar från åhörarläktarna icke är tillåtna. Däremot äger ledamöterna i riksdagen rätt att applådera de olika anförandena.

Herr talman! Vi har vid tidigare debatter detta år i denna kammare talat om sammanbrottet för den tredje vägens ekonomiska politik. Det vi nu ser är också sammanbrottet för den socialistiska riksdagsmajoritet som blev ett resultat av 1988 års val, och vi ser att detta i sin tur leder till ett sammanbrott för ministären Ingvar Carlsson. För det är ju socialdemokraternas misslyckande med den ekonomiska politiken som är grunden till allt det som nu håller på att ske. I år efter år har ni predikat om hur bra, fantastiskt bra allting är. Er politik hade lyckats med allt. Fanns det några problem över huvud taget, skylldes dessa på herrar Fälldin, Bohman och Ullsten. Men sanningen har hela tiden varit en annan. Kostnaderna har fortsatt att öka, långt snabbare i Sverige än i andra länder i vår omvärld. Tillväxten har successivt pressats ned, framför allt på grund av att skattetrycket har ökat och ökat med varje år av socialistisk majoritet. Och underskotten mot omvärlden, krisens indikator nummer ett, har ökat och börjar nu att öka allt snabbare. 1980-talet blev ekonomisk-politiskt förlorat. Det är socialdemokratins ansvar. Och det är detta som nu bäddar för 1990-talets ekonomiska kris. Sverige har haft ekonomiska problem förr. Det tror jag vi alla minns. Vi hade det besvärligt framför allt i mitten och slutet av 1970-talet. Men låt oss inte glömma att en av anledningarna till att vi då hade problem och att det gick dåligt för Sverige var att det gick dåligt för hela världen som följd av de omställningar som då var. I dag är situationen totalt annorlunda. I dag går det faktiskt bra för i stort sett hela världen i övrigt. Men det går allt sämre för Sverige. Dagens kris är hemlagad, och den är lagad av den inkompetens, den handlingsförlamning, den omoral och den söndring som denna ministär Carlsson har stått för i den ekonomiska politiken under de senaste åren. Denna kris är Ingvar Carlssons kris, det är Kjell-Olof Feldts kris och Stig Malms kris — det är deras ansvar. Det är deras misslyckande. Det är deras misslyckande, som nu blir Sveriges kris. Vägen in i denna kris har varit nog så krånglig och dramatisk. I valrörelsen 1988 sökte ni väljarnas stöd för en politik som sade att alla problem var över. Man hade löst alltihop. Nu var det dags för en ny reformera, nya stora offentliga utgifter, lysande reformer. Allting var bra. Det skulle inte vara något tal om ekonomisk kris. Med denna löftespolitik som grund bildade ni en regering stödd på denna riksdags socialistiska majoritet. Då jublade ni tillsammans med kommunisterna över era framgångar. Men omedelbart efter valet — jag tror att det på sin höjd var en månad efter — sade finansministern här, i denna talarstol, att politiken måste läggas om i grunden. Plötsligt började han, efter sin tystnad under valrörelsen, att tala utbudspolitik, nästan som en sann moderat. Men när han skulle komma till skott med den nya politik som var nödvändig blev det ingenting alls av det. I finansplanen 1989 sade finansministern att förslagen kommer senare. Men dessförinnan, innan förslagen kom, hann utrikesministern återvända från omvärlden och skriva artiklar om att s.k. högeridéer hade fått fotfäste t.o.m. i det socialdemokratiska partiets ledning. Av utbudspolitik, den politik som Sverige hade behövt för att möta krisen när det fortfarande gick, fick vi ingenting alls. Finansministern fick stryka på foten, och han teg om sitt nederlag. Så tog man i stället, på klassiskt socialdemokratiskt manér, till en skattehöjning igen. Det var två procent på momsen, som Ingvar Carlsson nyss erinrade om. Men det förslaget, som i sak var alldeles tokigt i det ekonomiska läge som då var, dränktes i talkörerna första maj förra året. Det var inte bara oppositionspartierna som röstade nej och motionerade mot förslaget. Då hade sammanbrottet gått så långt att t.o.m. den socialdemokratiska riksdagsgruppen väckte motion i denna kammare mot den socialdemokratiska regeringens proposition. Så långt hade regeringsmaktens förfall då gått. Det vi då såg var en regering som stammade, som sjabblade och snubblade i det mönster som sedan dess har blivit så skrämmande välbekant för alla TV-tittare och alla oss här i denna riksdag. Resultatet av detta blev till slut att nationens ekonomi skulle räddas med ett tvångssparande. Statsministern tog till brösttoner och sade att krisen var avklarad genom införandet av tvångssparandet. Han sade att tvångssparandet var höjden av nationellt ansvarstagande. Vi som inte tyckte att tvångssparandet var bra och sade att det bara kommer att leda till nya kriser, anklagades för att vara sterila nej-sägare. Det är vi egentligen ganska tacksamma för. Men när det så grundligt gjorts klart att den ekonomiska politiken fördes utan styrning verkade det nästan som om alla fördämningar brutits. Den offentliga sektorns avtalsrörelse 1989 som, enligt regeringens käcka besked i januari, skulle vända kostnadsutvecklingen nedåt slutade i december med att man vände kostnadsutvecklingen uppåt. Det var inte bara ett misslyckande — det var dessutom ett spektakulärt och ett kostsamt misslyckande. Då marginalskatterna efter tio års envetet motstånd äntligen skulle sänkas insisterade regeringen på att hålla skattetrycket uppe med en förfärlig mängd andra skattehöjningar, som ledde till att regeringen eldade på inflationsbomben riktigt ordentligt. Därmed lyckades regeringen genom sina alldeles egna insatser göra sin egen smygande ekonomiska kris till en i det närmaste galopperande ekonomisk kris. Det var då finansministern började hålla tal om att den tredje vägens ekonomiska politik kommer att sluta i arbetslöshetens stålbad. När regeringen den 10 januari, enligt de regler som gäller för oss alla, skulle presentera sin ekonomiska politik för riksdagen i finansplanen tvangs den faktiskt erkänna att den inte hade någon ekonomisk politik värd namnet. Den sade: Vi ber om ursäkt, vi skall be att få återkomma, vi har ännu inte lyckats få ihop någonting. Finansplanen 1990 kommer att framstå som en pinsam milstolpe på den socialdemokratiska vägen utför i dessa frågor! Det enda regeringen kunde ena sig om, såvitt jag förstår, var det som också kom till stånd, nämligen kafferepen på Haga. Ingen trodde faktiskt att de kafferepen skulle resultera i någonting över huvud taget — det gjorde de som bekant inte heller. Så greps regeringen åter av desperation. Vi kan läsa i de socialdemokratiska tidningarna att det som då inträffade var att finansministern lade fram delvis ganska vettiga förslag som innebär att man skulle uppskjuta reformer och börja spara i de offentliga utgifterna. Vi har både statsministerns och finansministerns ord på att regeringen vid denna tidpunkt — och det var inte alls så länge sedan — var alldeles övertygad om att prisoch lönestopp skulle vara en helt verkningslös och felaktig politik. Men vi vet också, det kan vi läsa i de socialdemokratiska tidningarna, att den politik som då diskuterades, klarade regeringen inte av att föra fram till denna riksdag. Därför tving ades regeringen för en vecka sedan att lägga fram det paket med den politik som den själv förmodligen inte tror speciellt mycket på. Det som regeringen föreslog, det vet vi alla, var en total statlig reglering av i stort sett alla priser och av alla löner i svensk ekonomi under nästan två år. Det skulle innebära, sett i ett internationellt perspektiv, att Sverige under 1990 och 1991 skulle få en ekonomi som skulle vara så gott som lika reglerad som den östtyska ekonomin är. Sverige skulle ha fått en ekonomi som hade varit mer statsstyrd än den polska ekonomin! När hela världen håller på att frigöra sig från statsstyrning och från reglering av ekonomin skulle Sverige kastas huvudstupa in i regleringspolitikens ändlösa och kostsamma moras! Det är detta vi i dag voterar om. Ingenting, med undantag av det s.k. utdelningshöjningsstoppet, ligger ännu i dag på riksdagens bord. Det har talats om andra saker. Det skall komma förslag senare. Från denna regering har vi så många gånger hört talas om vad som skall komma senare att vi tar ställning till det vi ser — och det vi ser i dag på riksdagens bord är bara den statliga regleringen av alla löner och av alla priser. Under denna vecka har jag faktiskt varken sett, hört eller träffat en enda fackman eller ekonom som sagt ett enda gott ord om dessa regleringar. Ingen tror på detta! Det är en politik som har misslyckats förr. Alla vet att detta är en politik som kommer att misslyckas igen. Det sades i finansplanen i januari att regeringen skulle återkomma med förslag till åtstramning av ekonomin. Men det förtjänar att påpekas att detta regleringspaket inte alls innebär någon åtstramning av ekonomin. Har det någon effekt alls under 1990, när lönekostnaderna kommer att fortsätta att öka med ca 10 76, så är det snarast i något litet expansivt avseende. För 1991 tjänar det inte mycket till att räkna på dessa effekter. Ingen tror nämligen att regleringarna kan vara så länge. Regleringarna brukar bryta samman — dessa regleringar kommer att bryta samman gott och väl före 1991. Regleringspaketet är ingen ekonomisk politik. Regleringspaketet är vad socialdemokraterna har kastat fram i stället för en ekonomisk politik. Sanningen är ju, det vet vi alla, att den interna söndringen och den interna osäkerheten har gjort att detta stora parti och därmed denna regering har förlorat förmågan att föra en riktig ekonomisk politik. Det är ju det som är den bittra sanningen! Socialdemokratin är slut som politisk kraft när det gäller ekonomisk politik. Den tredje vägens politik har misslyckats, det vet alla, och i dess ställe har vi bara fått detta snubblande, denna söndring och detta svängande mellan olika positioner. Vi säger nej till ett förslag som ingen tror på. Ingen sakkunnig i detta land, ingen sakkunnig i något annat land tror att regleringspolitik kan lösa ekonomiska problem. Det nationella ansvaret kräver att man säger nej till en politik som ingen tror på! Det gör vi, och det gör vi gärna med all den kraft som vi förmår. Det här är en ekonomisk kris som inte håller på att bli, herr statsminister, utan som redan är en politisk kris. Låt mig säga att detta också är en moralisk kris som inte så litet handlar om politisk moral i förhållande till väljarna. Jag anklagar socialdemokraterna och dess politiska ledning för bristande politisk moral under dessa år! Ni har inte talat sanning för väljarna i fråga om ekonomin. Allt det som statsministern sade från denna talarstol nyss har varit sant i flera år, men har förtigits, fördolts och förnekats av denna regering och denna socialdemokrati. Ni har inte talat sanning — ni har brustit i politisk moral. Den som brister i politisk moral drabbas av politisk kris. Den här politiska krisen har ni lagat själva, den lider ni själva av. Det är i denna del tyvärr välförtjänt. Men den drabbar oss alla därför att den drabbar Sverige. Vi har sagt — inte vi moderater ensamma, utan också andra partier i denna riksdag — att ekonomin är på väg åt fel håll och att den tredje vägens politik leder oss in i en ny kris. Detta har ni förnekat. Statsministern efterlyste våra förslag. Den 25 januari, när den allmänna motionstiden gick ut, hade vi en skyldighet att i denna riksdag presentera vår ekonomiska politik. Det var inte alldeles enkelt, eftersom det inte fanns så mycket till ekonomisk politik från regeringen. Men det gjorde vi i alla fall. Då framlade vi ett konkret och klart förslag. Det förslaget ligger fast. Det är klart, det är konkret och det är korrekt! Det gäller i varje enskild stavelse, och ju förr denna politik blir Sveriges politik, desto förr finns det någon förhoppning om att vi skall kunna klara krisen. Vi krävde sänkta skatter, vi krävde stopp för reformlöften som inte kan betalas, vi krävde kommunalt skattestopp och stora besparingar i de offentliga utgifterna, t.ex. i sjukförsäkringen, genom bl.a. en arbetsgivarperiod, vi krävde en realistisk energipolitik och en frigörelse av den offentliga sektorn, och vi krävde en framtidsinriktad Europapolitik. Detta är den enda politik som på sikt kan föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Det är viktigt att säga, i en stund som denna, att det inte finns några snabba klipp i den ekonomiska politiken. Inga devalveringar och inga regleringar kan snabbt lösa den ekonomiska krisen. Försök att föra ekonomisk politik genom snabba klipp leder bara till att krisen blir än värre. Det finns bara ett mödosamt arbete för att med beslut på område efter område ställa allt till rätta som har gått snett under dessa år. Det är inte en politik som ger några snabba resultat. Det vore dålig politisk moral att säga att det alternativ som vi företräder snabbt kommer att häva den ekonomiska krisen, för det kommer det inte att göra. Det finns inga snabba klipp i den ekonomiska politiken; resultaten kommer långsamt. Men även om problemen kommer att vara med oss ett bra tag, är det viktigt att vi sätter in de riktiga åtgärderna snabbt, för då kan vi så småningom börja skönja att det trots allt finns ljus i andra ändan av den mörka tunnel som den socialdemokratiska politiken nu har fört in oss i. Herr talman! Det vi i dag ser är inte det vi har sett förr i Sverige, nämligen en koalitionsregering som har haft stora problem, där de partier som ingår har olika positioner eller olika syn på den politiska utvecklingen, och där de deltagande partierna därför fattar beslut om att gå skilda väger. Sådant har vi varit med om förr i Sverige, sådant tillhör det normala politiska arbetet i de flesta länder. Det vi ser i dag är en socialdemokratisk regering i inre upplösning till följd av yttre tryck. Och om statsministern skrattar åt det, så är han förmodligen en av de få socialdemokrater som finner detta vara någonting värt att skratta åt. Det vi ser är en regering som inte längre förmår att föra en politik som är förankrad i den socialistiska majoritet i riksdagen som denna regering är bildad ur och hela tiden har haft sin politiska förankring i. Det socialistiska blocket rämnar, och den socialdemokratiska regeringen faller till följd därav samman. Statsministern och regeringen skall avgå. Vad som skall komma därefter får vi inte besked om i dag. Det är möjligt att det som förbereds är nya taktiska svängar i detta socialdemokratiska spel som vi ständigt ser. För en sak är tydlig: att möta väljarna efter detta misslyckande, det vågar ni inte — och det har jag förståelse för. Socialdemokratin är gammal och sliten. Den söndras alltmer. Den är inte längre en del av lösningen på Sveriges problem, den är en avgörande del av Sveriges problem. Det vi behöver är inte en regering eller en riksdagsmajoritet som söndras i sin defensiv till stöd för någonting gammalt, utan det som Sverige behöver är en regering och en riksdagsmajoritet och en politik som med klarhet och kraft kan gå till offensiv för det nya som Sverige kräver på 1990-talet.

Herr talman! Det är lätt att förstå att det finns många människor som i dag känner oro och osäkerhet. Bankkonflikten drar ut på tiden. Ännu är inte konflikthotet på den kommunala sidan undanröjt. Regeringen i Sverige är i gungning, och det spekuleras i nyval, eller extraval — en företeelse som högst en tredjedel av den svenska väljarkåren över huvud taget har upplevt. Många som följer den politiska debatten i dessa dagar undrar naturligtvis vad som har skett. Hur kunde vi hamna här? Vad är det som har gått snett? Varför förs debatten så som den förs? Egentligen är det två problem som diskuteras parallellt och som kanske ibland kan förvirra debatten. Vi har både en ekonomisk kris och en politisk kris. Låt mig, herr talman, börja med den ekonomiska krisen. Jag skulle t.o.m. vilja säga att det är litet hårt att använda ordet kris. Jag vill inte påstå att det ännu är någon ekonomisk kris i Sverige. Men det finns utan tvivel en del symptom på att vi kan hamna i en ekonomisk kris, om utvecklingen får gå vidare på det sätt som vi nu kan se. Räntorna är t.ex. högre än någonsin. Jag hörde i dag att räntorna på femårslån är uppe i 14 76. Det innebär att vi har en realränta på kanske 6 90. Och alla inser att det är få investeringar i samhället som klarar ett så högt realräntekrav. Vi är från folkpartiets sida överens med regeringen om att inflationen är det grundläggande stabiliseringspolitiska problemet i Sverige. Lönerna och priserna har under många år stigit snabbare i Sverige än i de länder som svenska företag skall konkurrera med. Ända sedan devalveringen 1982 har löner och priser varje år, med något enstaka undantag, stigit flera procentenheter mer i Sverige än i andra länder. Och just i år kommer löneökningarna i Sverige att ligga ännu mycket högre än i omvärlden. Alla inser att detta är en utveckling som inte kan fortgå år efter år. Om svenska företag försöker ta ut kraftigt högre priser än vad deras konkurrenter tar ut, så tappar man marknadsandelar. Det blir svårt att klara konkurrensen. Och det är precis vad som har hänt. Vi skaffade oss ett rejält försprång i början av 80-talet genom de två stora devalveringarna 1981 och 1982. Men det försprånget är nu uppätet, och svensk industri är i dag utomordentligt sårbar. Om den internationella konjunkturen viker i det här läget, så finns det stor risk att det är de svenska företagen som förlorar först. Alla förstår att löneökningar på 12, 13, 14, 15 96 eller mer inte innebär att köpkraften stiger med så mycket, utan att det mesta av detta kommer att gå bort i inflation. Alla priser kommer att öka, så att det blir ganska litet värt, allt det där som löntagarna i förhandlingarna har kämpat sig till. Att vi har den här situationen i Sverige — med mycket snabba prisoch löneökningar — har en lång historia. Man kan gå mycket långt tillbaka i tiden. Man kan gå till kostnadskrisen i mitten av 70-talet, och man kan hitta andra kopplingar till vår moderna ekonomiska historia — till det skattesystem som vi nu är på väg att göra oss av med, och mycket annat. Men det har naturligtvis under resans gång funnits möjligheter att ändra utvecklingen. Det har inte varit ödesbestämt att allting skulle fortsätta år efter år efter år. Har man sett problemen — det har vi gjort i riksdagen, och det har regeringen gjort — så har det också funnits möjligheter att korrigera kursen. Jag skulle vilja påstå att ett avgörande år för den situation som vi nu befinner oss i var 1988. Det började på våren 1988. Det stod då klart att vi hade en mycket kraftig överhettning i svensk ekonomi. Den infann sig inte på våren 1988, utan den hade tillkommit tidigare. Men många ekonomer, även de som ger råd till regeringen, trodde att konjunkturerna skulle vända. På våren 1988 stod det klart att överhettningen inte skulle försvinna av sig själv, utan att det behövdes en åtstramning i svensk ekonomi. Det var inte en insikt som fanns bara inom folkpartiet, utan det var vad alla ledande ekonomer och alla konjukturbedömare sade och även vad regeringen själv skrev i den s.k. reviderade finansplanen på våren 1988. Men regeringen föreslog ändå inga åtgärder. Den konstaterade att behovet fanns, men regeringen lade inte fram några förslag. Det berodde naturligtvis på att det då var bara några månader kvar fram till valet, och regeringen vågade inte ta ansvaret för Sveriges ekonomiska utveckling i ett läge när valet var så nära förestående och regeringen möjligen kände att det inte var alldeles säkert att den skulle få förnyat förtroende. Även då var tecknen desamma — ökande inflation och ökande bytesbalansunderskott. Och regeringen skildrade den ekonomiska situationen — vad som då sågs som den annalkande krisen — i nästan samma ordalag som regeringen gör i dag. Men regeringen satt passiv — den hade valet i sikte. Ändå hölls en viss moral uppe ganska länge inom socialdemokratin. När socialdemokraterna antog sitt valmanifest i juni 1988 höll socialdemokraterna hårt på principen att reformer skulle finansieras. Det var först vid upptakten till valrörelsen någon gång i mitten av augusti, när journalisterna började följa Ingvar Carlsson och ställa frågor om varifrån pengarna skulle tas, som socialdemokraterna sadlade om. Det var närmare bestämt inför Ingvar Carlssons radioutfrågning den 17 augusti. Då plötsligt hade kraven på att reformer skulle betalas försvunnit. Kjell-Olof Feldt hade en presskonferens och talade om att när han hade sagt att skattesänkningar skulle finansieras så var det resultatet av en tankelapsus. Bo Toresson framträdde i samband med socialdemokraternas valupptakt i Fagersta och sade att det hade tagits fram nya och hemliga beräkningar som visade att reformerna inte behövde finansieras utan att det fanns pengar så att det räckte till allt. Denna glada nyhet tillkännagav Ingvar Carlsson vid radioutfrågningen den 17 augusti. Det här var just ett uttryck för det som jag i den allmänpolitiska debatten för en vecka sedan kallade den stora välviljans hyckleri. Plötsligt ville socialdemokraterna inte säga att någonting behövde finansieras, utan de skulle vara vän med alla. Det skulle bli skattesänkningar och reformer, och allt skulle klaras av utan några som helst uppoffringar. Det är just detta som är den stora välviljans hyckleri. 1988 blev alltså ett ödesdigert år. Makten betydde allt för socialdemokratin, och de ekonomiska problemen intet i det läget. Det här kastar än i dag sin skugga över oss. Socialdemokraterna grävde en grop åt andra, huvudsakligen avsedd för oss i folkpartiet, och nu ligger de själva mitt i gropen och sprattlar. Det som hände 1988 är inte bara historia. Jag såg i tidningen i dag att Landsorganisationen redan har dragit i gång valrörelsen. I dag dök det upp en helsidesannons i tidningarna, en sådan som vi i de mindre partierna aldrig har råd att kosta på oss, om skiljelinjen i svensk politik. Där kan vi läsa att de borgerliga partierna vill att det skall vara högre arbetslöshet, att de vill ha högre inflation, att de vill rasera reallönerna, tryggheten och jobben för de lågavlönade, att de vill ha en offentlig sektor där plånboken styr och att de vill sänka ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. 1990 års valrörelse har börjat. Och det låter precis likadant som 1988. Lögnerna staplas på varandra, och det är socialdemokraterna som är skyldiga till att den politiska debatten förs på detta sätt. Herr talman! Jag skall gärna medge att jag är en av dem som då och då hoppas att socialdemokraterna har börjat tänka om. Den här annonsen från rörelsen som publiceras i dag är en nyttig påminnelse om att vi har att göra med samma socialdemokrati som alltid. Socialdemokraterna erinrar gärna om de borgerliga regeringsåren och de ekonomiska problem som fanns då. Det gör även LO i den här annonsen. Men på helt avgörande punkter skiljer sig förutsättningarna, precis som Carl Bildt var inne på i sitt anförande. Då var de internationella förutsättningarna helt andra. Det rådde oljekris. Och i början av 80-talet rådde den längsta och djupaste lågkonjunkturen efter andra världskriget — det är Kjell-Olof Feldts egna ord. Då var det minsann inget tal om någon nationell samling eller att oppositionen skulle ta något moraliskt ansvar. Hörde någon en socialdemokrat tala i sådana termer i början av 80-talet? Nej, tvärtom, då skällde socialdemokraterna som bandhundar. Då var oljekrisen den borgerliga regeringens fel. Den internationella lågkonjunkturen var den borgerliga regeringens fel. Nu har vi i Sverige haft den längsta högkonjunkturen efter kriget. Det har varit en god tillväxt i omvärlden. I början av 80-talet hängde vi i alla fall med, även om det inte gick så fort i omvärlden. Men nu hänger vi inte med längre. Nu utvecklas den svenska ekonomin sämre än omvärldens. Så trots att förutsättningarna egentligen har varit de allra bästa för att regeringen skulle klara problemen i den svenska ekonomin har regeringen inte lyckats lösa de grundläggande problemen. Och de problem som vi i dag har i svensk ekonomi är hemmagjorda. Vi kan inte skylla på omvärlden, inte på några oljeschejker, inte på Reagan, inte på Thatcher, och inte på några andra heller. Ändå vill jag gärna säga att jag inte tycker att allt är nattsvart. Jag tycker att det finns ljuspunkter, både i svensk ekonomi och inom svensk socialdemokrati. Ibland har socialdemokraterna visat att de inte har känt sig helt tillfreds med de ordval som förekom i olika sammanhang i den förra valrörelsen. Och det har funnits en vilja att bryta mot gammalt socialistiskt tänkande. Det har under senare år skett en ganska omfattande avreglering i den svenska ekonomin. Valutaregleringen har försvunnit, och tekoregleringarna, liksom jordbruksregleringarna, är på väg att försvinna. Skattereformen är naturligtvis uttryck för ett dramatiskt omtänkande från socialdemokraternas sida. På valupptakten i Fagersta i mitten av augusti 1988 sade Ingvar Carlsson följande: ”Bengt Westerberg och folkpartiet har under hela 80-talet varit på väg långt ut åt höger. I dag har det gått så långt att t.o.m. Carl Bildt kan angripa folkpartiet från vänster i skattepolitiken.” Omdömet gällde den skattepolitik om vilken vi nu är överens. Det nu aktuella krispaketet är ett återfall i regleringstänkandet. Uppläggningen av detta krispaket är för mig helt obegriplig. Det stämmer nämligen inte med den analys och de principiella rekommendationer som regeringen själv redovisar i t.ex. årets finansplan men som även återfinns i finansplan efter finansplan under hela 80-talet. Gång på gång har regeringen sagt att det centrala problemet är prisoch löneutvecklingen i Sverige och att receptet för att lösa detta problem är en stramare finanspolitik. En stramare finanspolitik måste i ett läge med det höga skattetryck som vi har i Sverige innebära lägre utgifter. Men detta föreslår inte regeringen. Ingvar Carlsson kom tillbaka till regeringens förslag från våren 1989. Han frågade varför vi var så kritiska mot den momshöjning som regeringen då föreslog. Jo, därför att vi inte tror att det är med skattehöjningar som man löser problemen i Sverige. Och vi kommer ihåg att Ingvar Carlsson i valrörelsen 1988 hade sagt att det inte skulle bli någon momshöjning. Han sade att bara en djup internationell kris kunde motivera en momshöjning. Men det gick inte att peka på någon djup internationell kris förra våren, utan det var en hembakad kris. Jag skall för säkerhets skull erinra Ingvar Carlsson om exakt vad han sade när han fick en fråga av journalisten vid radioutfrågningen. Journalisten sade: Du utesluter varje momshöjning under det kommande året? Det gör jag, sade Ingvar Carlsson, med undantag för om vi kommer i en dramatisk internationell situation — det som varje ansvarsfull regering måste säga. Ingvar Carlsson hade också vänligheten att hänvisa till mig — jag hade sagt ungefär samma sak några dagar tidigare. Och jag delar denna uppfattning. I dramatiska internationella kriser kan man tvingas vidta åtgärder som man i andra lägen inte tror på. Men vi befinner oss inte i en sådan situation, och det var därför vi var så kritiska mot Ingvar Carlsson när detta förslag framfördes för ett år sedan. Nu föreslår regeringen ingen stramare finanspolitik — snarare tvärtom. Det är så, som också professor Assar Lindbeck påpekade i en debattartikel i Dagens Nyheter i går, att om man efter en lönerörelse som ger löneökningar på någonstans mellan 10 och 15 26 inför prisstopp innebär det naturligtvis en påspädning av den privata konsumtionen, dvs. det får en expansiv effekt i stället för en åtstramande effekt. Prisreglering fungerar inte i en marknadsekonomi. Priserna både på arbetskraft och på varor och tjänster är det signalsystem som måste fungera i en marknadsekonomi för att man skall kunna ha dynamik och få förändringar i ekonomin. I ett läge med låg tillväxt som vi befinner oss i nu är det just dynamik och förändringar som vi på olika sätt måste främja. Då är det helt fel att gå in och adminstrativt reglera priserna under en så lång period som regeringen föreslår. Detta vet Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldt har stått inför ekonomer i nationalekonomiska föreningar och i andra sammanhang och berättat just dessa. Jag tillhör dem som har lyssnat på Kjell-Olof Feldt och tyckt att han är en klok karl. Jag förstår inte vad som har tagit åt honom när han nu går med på detta förslag. Om han har blivit överkörd finns det andra möjligheter även för en finansminister. Ingvar Carlsson säger att lönestoppet i själva verket är till för att vi skall kunna rädda livet på sälar, rädda försurade sjöar och förbättra arbetsmiljön. Allt detta är viktigt, men det tal Ingvar Carlsson höll hade ingenting med den ekonomiska politiken och lönestoppet att göra. Inte en enda säl kommer att överleva på grund av lönestoppet. Det verkliga problemet i svensk ekonomi är överhettningen på arbetsmarknaden. Det är den som drivit upp löneökningstakten. Det är inte parternas fel, som man lätt kan tro. Det är inte LO:s, TCO:s och deras förhandlande organisationers, inte ens Svenska arbetsgivareföreningens fel att lönerna har drivits upp i Sverige. Det är regeringens fel därför att den inte har fört en tillräckligt stram finanspolitik. Det finns krissymptom i svensk ekonomi — jag har redan varit inne på detta. Men jag tycker att det finns en viss anledning till optimism. Jag tror nämligen att det går att klara dessa problem om vi har en kraftfull regering, men det kräver mod och ledarskap, vilket jag tycker att den svenska regeringen för närvarande saknar. Detta för mig, herr talman, över på den andra krisen, den politiska krisen. Det är ingen kris för Sveriges demokratiska system, som man lätt kan få för sig när man läser vad Kjell-Olof Feldt har sagt om ett nytt valsystem. Det är som om Sveriges problem bara skulle kunna lösas om vi hade ett valsystem som gav socialdemokraterna överrepresentation i riksdagen. Så är det naturligtvis inte. Jag hörde på professor Sören Holmberg i går i en debatt i Magasinet, där han just påpekade att vi har lång erfarenhet av demokrati i Sverige. Vi har kunnat hantera de kriser som har varit under resans gång. Vi kommer att kunna hantera också den här krisen utan att vi byter valsystem eller något annat. Nej, den politiska krisen är inte en kris för det demokratiska systemet, utan det är kris för svensk socialdemokrati. Det är möjligt att den politiska terrängen i Sverige är på väg att förändras. Jag kan förstå att en sådan situation kan skapa litet förvirring i många läger. Det kan skapa problem när man skall välja vilka man skall samarbeta med och hur riksdagen skall fungera i en ny situation. Jag tycker att det är fullt begripligt. Då är det särskilt viktigt för varje enskilt parti att i en sådan situation ha någon form av ideologisk kompass som leder en i sakfrågor. Min känsla är att socialdemokratin för närvarande saknar denna ideologiska kompass. Ryckigheten i politiken gör socialdemokratin till en oberäknelig faktor. Man vet inte var man har partiet någonstans. Ena dagen är det avreglering av ekonomin. Nästa dag är det totalreglering. Ena dagen är det ljusår till folkpartiets skattepolitik. Nästa dag är det uppgörelse med folkpartiet. Ena dagen vädjar man om samförstånd. Andra dagen skickar man fram LO för att publicera en annons där det talas om att det fortfarande är ljusår mellan socialdemokraterna och andra partier. Ingvar Carlsson har gjort ett stort nummer under de senaste dagarna, så fort en journalist har varit där och frågat, av att oppositionen, de fem partier som är emot lönestoppet, inte enats om något alternativ till detta lönestopp. Då kan man säga att Sverige förmodligen mår bättre av att inte ha lönestoppet även om man inte gör någonting annat. Men jag skall inte förneka att jag tycker att det behövs andra åtgärder i stället. Det är naturligtvis nonsens att gå ut och säga att alla från moderaterna till vänsterpartiet kommunisterna skulle enas om ett alternativ. Det har ingen verlighetsförankring. Det tror Ingvar Carlsson inte heller. Jag tycker inte ens att det är särskilt klämmigt som retoriskt knep att gå ut och säga detta. Om det är omoraliskt att vi i folkpartiet inte släpper igenom regeringens paket, är det precis lika omoraliskt att inte socialdemokraterna släpper igenom folkpartiets paket. Om ni röstar på vår ekonomiska politik, går den igenom i riksdagen. Om vi röstar på er politik går den igenom i riksdagen. Är det ena omoraliskt är det andra också omoraliskt. Ni är välkomna att rösta på våra förslag om ni vill. I verkligheten har vi från folkpartiets sida visat att vi är beredda att ta ansvar för Sveriges ekonomiska utveckling. Vi har varit med och genomfört en skattereform som innehåller mycket gott men också en del smärtsam finansiering. Vi har stått upp för den skattereformen. Vi har försvarat den, och vi kommer att göra det i fortsättningen. Jag gick ut i en TT-intervju under mellandagarna och tillät mig att säga att jag är beredd att räcka ut handen till socialdemokraterna också i andra politiska frågor. Jag har fått en del intern kritik för det. Det finns t.o.m. tidningar som har påstått att det finns klyftor i folkpartiet. En och annan partiledare har här i kammaren talat om blåklintarnas krig och sådant. En sådan debatt skall vi nog klara av internt. Men kom inte och säg att vi inte har varit beredda att ta ansvar! Det har vi gjort i övermått från folkpartiets sida. Däremot vore det inte att ta ansvar att släppa igenom en ekonomisk politik som vi är övertygade om är felaktig. Tvärtom vore det oansvarigt av oss att göra det. Att visa ansvar är att våga stå upp för en politik som man vet innehåller en del som kommer att få kritik från många håll. Den enda punkt som regeringen har fått riktigt mycket kritik för backade man från. Alla som var med vid uppgörelsen inom socialdemokratin — Malm, ”Blomman” och andra — har i stort sett bett om ursäkt och sagt att de har blivit lurade, att det gick så fort och liknande. De står inte längre för förslaget. Vågar regeringen på en enda punkt i den långa listan som LO publicerar i sin annons i dag utmana LO? Jag tror att det behövs om vi skall kunna lösa Sveriges ekonomiska problem. Det var socialdemokraterna, inte vi i oppositionen, som började tala om nyval för en månad sedan. Bo Toresson gav många intervjuer. I Svenska Dagbladet den 12 januari sade han t.ex.: ”Klarar vi inte att få igenom beslut i riksdagen för att balansera ekonomin återstår inget annat än nyval.” Det var så här rykteskarusellen satte i gång. Detta sade Bo Toresson innan någon visste vad politiken bestod i. Det fick vi inte veta när budgetpropositionen lades fram den 10 januari. Innan vi visste någonting om politiken och vilka möjligheter det fanns att förankra den i riksdagen gick socialdemokraterna ut och hotade med nyval. Nej, det är inte orimligt alls att en minoritetsregering ställer kabinettsfråga och säger att kan den inte få gehör för sin politik i riksdagen får den gå ut och fråga folket och se om den kan få gehör för sin politik där i stället. Det är inte något uttryck för en kris för det demokratiska systemet, utan det är ett sätt i vårt demokratiska system att hantera en kris. Det är ett fullt möjligt sätt. Det finns ingen som älskar nyval med de korta valperioder som vi har i Sverige och den besvärliga ekonomi som säkert inte bara vi i folkpartiet får om man skulle genomföra ett nyval. Men det kan ändå vara rimligt att ett sådant här läge låta väljarna säga sitt. Jag har svårt att se att det finns någon annan rationell lösning på det problem som vi nu har än att det blir ett nyval. Jag har visserligen läst att finansdepartementet redan är i färd med att ta fram ett nytt krispaket. Om en regering Carlsson skulle efterträda regeringen Carlsson, har man ett paket på gång, om det nu inte är så att man bedriver någon slags serviceverksamhet åt en kommande borgerlig regering. Om det skulle vara så att regeringen först lägger fram ett paket och ställer kabinettsfråga på detta paket och säger att om den inte får igenom det avgår den. Om sedan efter piruetter och samtal med talmannen samma regering återinträder och för en annan politik, då kan det inte uppfattas som något annat än en taburetthäfta från regeringens sida. En sådan brist på konsekvens i uppträdandet tror jag bidrar till att minska respekten för det politiska systemet och för de politiska partierna. Jag hör inte till dem som är ”sossehatare” som i alla lägen talar illa om socialdemokraterna. Jag tycker tvärtom att det finns en rad trevliga socialdemokrater — alla behöver inte ta åt sig för det. Jag tror att det finns gemensamma uppgifter för socialdemokrater och socialliberaler i framtiden. Behovet av ett slags helrenovering av socialdemokratin är dock just nu mycket påtagligt. Medan den helrenoveringen pågår behövs det handling för att få ordning på Sverige. I det läget tycker jag att det är självklart att vi på den borgerliga sidan undersöker möjligheterna att samlas kring en gemensam ekonomisk politik. Vi har från folkpartiets sida i den motion som vi presenterade den 25 januari redovisat vårt alternativ till den politik som regeringen nu vill föra. Dit hör ett genomförande av skattereformen med en ansvarsfull finansiering. Jag har märkt under senare dagar att det finns mycket stora förväntningar på denna skattereform, och när en del nu känner att den kanske är hotad börjar de som stöder skattereformen höra av sig, inte bara de som är kritiska mot detaljerna i reformen, och det är i sig glädjande. Som komplement till reformen behöver vi andra sparstimulerande och utbudsstimulerande åtgärder för att få upp hushållssparandet och för att öka arbetskraftstillgången. Vi behöver en stramare finanspolitik för att hålla tillbaka löneglidningen och för att minska överhettningen på arbetsmarknaden. Vi behöver ett besked om den förtida avvecklingen av kärnkraften. Enligt vår uppfattning bör den inte genomföras. Vi behöver krafttag för att få litet bättre ordning på den offentliga sektorn, bl.a. ett väsentligt ökat utrymme för enskilda initiativ och alternativ. Med en sådan politik skulle vi kunna få bättre ordning i svensk ekonomi och ingjuta litet mer av optimism hos människorna i Sverige.

Herr talman! Rättvis fördelning och god miljö är avgörande förutsättningar för en uthållig ekonomisk utveckling. Det var centerns huvudbudskap inför 1988 års val, och det är centerns besked i dag. Värdiga och likvärdiga levnadsvillkor för alla människor i olika delar av landet måste vara målet för den ekonomiska politiken. Alla har rätt till grundtrygghet, till goda förutsättningar för utbildning och arbete, till en god miljö. Vi måste ta vara på landets resurser — och de är stora —, både de mänskliga resurserna och naturresurser, på ett ansvarigt sätt. Detta ansvar omfattar också kommande generationer. Människors egen vilja till initiativ och att ta ansvar måste tas till vara. Det förutsätter ett decentralistiskt synsätt. Det innebär kamp mot maktkoncentration, varhelst den förekommer. Centerns alternativ är ett decentraliserat samhälle. Dessa grundläggande värderingar innebär ett bestämt nej till centralistisk kommandoekonomi likaväl som till en låt-gå-politik utan socialt ansvar, där marknaden ensidigt styr. När dessa krafter kombineras — och det händer ibland — blir resultatet förödande. När den ena ytterkantspolitiken skall ” slå ihjäl” den andra blir det kris, ekonomiskt, fackligt och politiskt. Det är något av detta vi kan se i dag. De som har svag politisk och demokratisk förankring kan då uppenbarligen hamna var som helst. Ett tydligt exempel på detta är Svenska arbetsgivareföreningens positionsförändringar de senaste veckorna, från decentraliserade förhandlingar utan samordning på Haga till förord för kommandoekonomin i dag. Samma obehagliga bild får vi när begränsade grupper beslutar centralt och alla tycks gå i allas ledband, men där den demokratiska förankringen brister. Det förslag riksdagen nu har att behandla har starka drag av centralism och just bristande förankring. Ett land blir inte bättre när extrema modeller tillåts bli förebild eller politiska ytterkantsvärderingar får råda. Det behövs mindre av polarisering, inte mer. Det behövs mer av samverkan i samhällets åsiktsmässiga mittfält. Men samverkan får inte leda till oklara ansvarsförhållanden. Det är den socialdemokratiska regeringen och den socialistiska majoritet som denna regering är baserad på och som finns i dagens riksdag som har huvudansvaret för dagens situation. Därom får det inte råda någon som helst tvekan. Det är ert ansvar att försöka reda ut dagens krissituation. Klarar ni inte den uppgiften, måste det bli nyval. Det är nämligen ett sätt att lösa den sortens kriser. Det finns inga alternativ i det läget. För centerpartiet är detta en självklar uppfattning. Vi har visat i olika sammanhang att vi är beredda att ta ansvar också för impopulära åtgärder. Men vi är inget stödparti. Vi har våra värderingar och våra uppfattningar om hur politiken skall bedrivas. Det gäller i förhållande till den nu sittande regeringen, och det gäller i andra konstellationer som kan bli realiteter. Vi ställer utomordentligt bestämda krav på den politik som vi kan medverka till. Centern tänker inte medverka till en politik som står i motsatsställning till våra grundläggande värderingar om ett decentraliserat samhälle med god miljö och rättvis fördelning. Samtidigt är det för oss självklart att eftersträva en icke-socialistisk majoritet, som måste ta hänsyn till dessa våra decentralistiska och gröna värderingar. I den situationen kan genomslaget för våra värderingar stärkas. Därmed stärks också mittfältet i svensk politik. Det minskar utrymmet för kantpolitik och polarisering. Det skulle öka stabiliteten i det svenska samhället. Den svenska ekonomin är för närvarande ur balans. Alla partier har nu kommit till denna insikt. Trots internationell högkonjunktur, goda exportpriser och gynnsamma förutsättningar när det gäller den internationella valutautvecklingen är vår ekonomi på väg att kapsejsa, i varje fall tillfälligt. Klyftorna mellan människor har ökat. Det gäller beträffande inkomster och inte minst förmögenheter. Det gäller mellan koncentrationsområden och avfolkningsområden. Den s.k. tredje vägens ekonomiska politik anträddes efter valet 1982 med stolta ord. Det gällde att kombinera hög sysselsättning och återhållsam kostnadsutveckling.

Jag tror att det finns anledning att erinra sig detta i dag. Första steget på den tredje vägen var som bekant den stora devalveringen. ”Förutsättningen” för att den skulle bli framgångsrik angavs vara att den prisstegring den ledde till hölls tillbaka och att ekonomin växlade in på ”en bana av avsevärt lägre prisstegringar”. ”Detta förutsätter att lönekostnadsstegringen hålls tillbaka — vilket i sin tur kräver en fördelningspolitik som upplevs som rättvis av breda folkgrupper”, hette det då. Just det. Det är också på den punkten det har brustit. Det är därför det är sådana spänningar på avtalsmarknaden i dag. Men man skall inte ensidigt lasta de fackliga organisationerna. Det är klart att man skall kräva samhällsansvar av dem, men man skall inte bortse från just hur de har upplevt klyftorna och den ökade spänningen, hur deras medlem mar har upplevt sin situation under de gångna åren, då kraven har ackumulerats och ökat. Det är ett oerhört högt pris att sätta grimma på hela avtalsmarknaden. I samma ögonblick som man gör det lyfter man också bort en del av ansvaret, men egentligen vill vi gå åt andra hållet, dvs. att de också måste ta sitt ansvar. Förutsättningarna skall läggas här, så att de just upplever en fördelningspolitik som rättvis. Jag har inte svårt att instämma i de syften som man talade om i citatet från början av den tredje vägen. När den tredje vägens ekonomiska politik stakades ut sade regeringen också: Att påverka förväntningarna är ett betydelsefullt led i den ekonomiska politiken. Ett viktigt steg angavs vara att ”offentliggöra ett inflationsmål inför 1984”. Så fortsatte det med inflationsmål efter inflationsmål, och alla utom det allra första 1983 passerades med god marginal. Men regeringen lyckades inte samla sig eller politiska majoriteter för en långsiktigt stabil ekonomisk politik. När regeringen så den 8 februari i år presenterar sitt krispaket i form av ett pressmeddelande och tal av finansministern här i riksdagen heter det att ”Sverige rusar med hög fart in i en kostnadskris”. Den tredje vägens politik har dessförinnan högtidligen avslutats i den finansplan regeringen lade fram. Analysen till orsakerna uteblir dock. De citat jag har nämnt visar på två orsaker, som från början kunde förutses leda till skevheter, nämligen brist på fördelningspolitik samt bristande tilltro till regeringens stabiliseringspolitik. Jag skall ta några exempel på goda avsikter och andra uttalanden som har nämnts. I proposition 1989/90:100 heter det ett avsnitt om den internationella ekonomin att — förutom att penningpolitiken kan leda till en för kraftig uppbromsning — ”risken är betydande för en lönekostnadsledd uppgång i inflationen i länder där vinstutvecklingen har varit stark under de senaste åren”. 80-talets devalvering har drivit upp vinstnivåerna i Sverige, speciellt i de stora företagen. Vi har fått en ohanterlig fusionsgalopp i vårt land, där man har excellerat i att köpa upp varandra. Det leder självfallet inte till en bättre konkurrens, i en ekonomi som är beroende av just konkurrens. Det gäller inte minst byggsektorn. Utöver fusionsgaloppen har vi haft den bristfälliga fördelningspolitiken och stabiliseringspolitiken. Regeringen har också försummat fördelningen mellan regioner, som jag var inne på tidigare. Devalveringen och inflationen har givit både förmögenhetsomfördelning och koncentration, bl.a. genom just de stora företagens fördelning över landet, de som gynnades mest av devalveringspolitiken. Regionalpolitiken har det talats om, t.ex. av LO-ekonomerna i november 1987, som i sin rapport sade: ”Tillväxten skall styras dit där det finns outnyttjade resurser, t.ex. i Norrland. Det skulle minska överhettningen i storstadsområdena.” I regeringens proposition 1988/89:100 aviserades att ”regionalpolitiken aktiveras för att stimulera tillväxten i områden där det finns ledig kapacitet samt dämpa expansionen för att på så sätt motverka ytterligare flaskhalsar i storstäderna”. Men det hände inte så mycket. Problemet är att regeringen inte heller här förmått vidta åtgärder som ska par trovärdighet. Centerförslaget om investeringsavgifter på 25 90 för nybyggande av kontor och rättvis skatteutjämning fick inget gehör förrän förra våren, och då för det första förslaget om investeringsavgifter. När beslutet fattades blev den gemensamma nämnaren 10 96, och det har visat sig att det inte varit tillräckligt effektivt — det kan vi se i den här regionen. Först nu talar regeringen om 30 96 och ett vidgat område. I verkligheten kom den tredje vägens ekonomiska politik att kraftigt bidra till koncentration av både kapital och människor. De obevekliga konsekvenserna av koncentrationen, centraliseringen och storskaligheten kan alla nu avläsa: överhettning i storstadsregionerna och samtidigt utarmning av mindre orter och landsbygdsområden. Köer till bostad, till vård, till daghemsplats och i trafiken — det är verkligheten för storstadens människor, för oss som bor här. I många, många andra orter har det minskade befolkningsunderlaget lett till sämre service, färre bussturer, nedlagda skolor och därmed sämre förutsättningar för nya näringslivssatsningar, nya jobb och utvecklingsmöjligheter — en ond spiral, nedåt. Koncentrationen blir sin egen drivfjäder. Där jobben finns, där drivs lönerna upp och dit flyttar många. I expansiva branscher i det privata näringslivet har löneglidningen varit mycket stor. Att offentliganställda, som arbetar med att vårda livet självt och märker hur deras löner urholkas medan klyftorna växer, begär kompensation i det läget är förståeligt. Det utesluter inte att regeringen har ett ansvar för en sammanhållen arbetsgivarpolitik, där några få inte tillåts driva i väg med helheten. Men vem kan betala mat och bostad med erkänsla? Spänningar har skapats, både mellan människor med olika yrken och mellan regioner. Sammantaget har det givit en sådan kostnadsutveckling att Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder försämras med allt sämre bytesbalans som följd. Underskottet ökade till drygt 33 miljarder förra året, som vi kunde höra i går. Prognoserna för 1990-1991 om ca 37 och drygt 50 miljarder i underskott är tyvärr passé i dag. Med centerns ekonomiska politik vill vi ta till vara produktionskapaciteten i hela landet. Människorna, företagandet, de många mindre och medelstora företagen, det svenska jordbruket — som en del behandlar som någon sorts avvecklingsnäring —, marken och resurserna — allt måste nyttjas. Med bl.a. skatte-, närings-, energioch miljöpolitik som instrument vill vi skapa rättvisa — mellan människor och mellan regioner. Signalerna skall vara tydliga, ge långsiktiga spelregler och därmed förutsättningar för långsiktigt stabil ekonomi. Sverige behöver ett nytt och rättvist skattesystem. Centern medverkade i skattereformens första del, men vi valde en annan finansiering än den som socialdemokrater och folkpartister enades om. När de många människorna med låga och normala inkomster skall betala höginkomsttagarnas skattesänkningar — genom hög moms på mjölk, bröd, kött och potatis, genom hög moms som drabbar boendet och genom energimoms direkt i hushållen — drabbar det fel, och därför valde vi i centern att redovisa en annan finansiering. Vårt alternativ innebär inte att de många männi skorna inte får vara med och betala, men det innebär att de stora bördorna inte läggs direkt på hushållen. Är det, uppriktigt sagt, någon som i realiteten tror att den valda finansieringen av skattereformen är möjlig att kombinera med de höga räntorna, som i dag rusar upp mot allt högre nivåer? Hur skall då människor kunna klara sin vardagsekonomi just på de områden, t.ex. boendet, där man har svårast att göra förändringar på kort sikt? Man kan inte heller helt och hållet sluta att äta. Återhållsam beskattning av nödvändig konsumtion och höga punktskatter på miljöstörande energi är vårt alternativ. Det betyder mer kvar i plånboken för dem som måste använda merparten av sin inkomst till det livsnödvändiga. Vårt alternativ till energibeskattning skonar miljön och ger förnybar energi en marknad, och det, i sin tur, ger nya jobb i hela landet. Centern väljer också utbudsekonomiska åtgärder. Genom att gynna de mindre och medelstora företagen, genom offensiva satsningar på decentraliserad högskoleutbildning, forskning och kommunikationer, genom kraftfulla åtgärder för rehabilitering och god arbetsmiljö — vi var ju överens med socialdemokraterna i våras — , genom utförsäljning av statliga företag och genom direkta åtgärder för att minska överhettning i storstäderna vill vi skapa regional balans i Sverige. Det betyder att hela Sverige verkligen skall leva. Vi konstaterar samstämmighet med flera andra partier i vad gäller förslaget om arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Centern väljer också åtstramning. Vi väjer inte för detta. Det var vårt besked redan i våras, då centern var med och tog ansvar för landets ekonomi genom åtgärder för att dämpa konsumtionen. Vi stoppade skattehöjningar och skapade majoritet för det tillfälliga sparandet, som visserligen har obligatoriets nackdel, men samtidigt den stora fördelen att pengarna förblir våra egna. Med ränta växer de på ett personligt konto. För att stoppa lånekarusellen skärptes samtidigt kraven på banker och finansinstitut vid kreditgivning till hushållen. Ökat sparande är nödvändigt för att klara bytesbalansen. Därför presenterar centern konkreta förslag för att stimulera hushållens sparande, särskilt långsiktigt sparande. Vi föreslår bl.a. personliga sparoch investeringskonton med gynnsamma villkor för sparande till egen bostad och till investeringar i eget företag — och dessutom, som jag nämnde tidigare, skatter riktade mot de miljöskadliga importerade energikällorna. Det har också sin effekt på bytesbalansen. Vi är inställda på återhållsamhet med offentliga utgifter och på att skjuta på kostnadskrävande reformer. Med grundtrygghet som ledstjärna är vi förvissade om att det nödvändiga nytänkandet i vad gäller decentralisering och förnyelse av den offentliga sektorn kan ske utan kostnadsexpansion. Efter åtta år av socialdemokratisk regering, med kortsiktig politik i vad gäller både ekonomi och ekologi, måste det äntligen vara dags för åtstramning genom miljöavgifter. Den socialdemokratiska regeringen har surfat på vågorna av oljeprisnedgången. Det är till skada för både ekonomi och ekologi. Miljöavgifterna, som nästan alla talar om — dem vill vi i centern införa nu. Vi har konkreta förslag i vad gäller svavel och klor. 80-talet har varit ett polariseringens årtionde. Tonläget i debatten har varit högt, och politikens frågor har ofta ställts i svart eller vitt. Politiska skillnaler har mätts upp i ljusår och inte i mil och kilometer. Polariseringen, tillsammans med det faktum att väljarna vid valet 1988 ville se än större bredd i parlamentet — sex partier i stället för fem — har inte förmått lösa landets problem. Den socialistiska majoriteten i riksdagen har uppenbarligen inte klarat det. Genom sitt krispaket har regeringen nu manövrerat sig in i ett hörn. Landet är på väg in i en ekonomisk och politisk kris. I en situation då landet håller på att förblöda — då kapitalet rinner ut ur landet, då räntan är skyhög — då har människorna rätt att kräva ansvar och saklighet i den politiska hanteringen. Vad Sverige behöver, och detta oavsett regering, är en ny ekonomisk politik, som ger långsiktigt stabila förutsättningar för utveckling och framtidstro i hela landet. Men vi skall alla veta att det inte kommer att vara oratis att ta landet ur krisen. Det är dags för samling i sakpolitikens mittfält. Polarisering och ytterkantsalternativ har under 80-talet inte bidragit med lösningar. Samling i mitten, vid skärningspunkten i politikens flerdimensionella fält, skulle kunna skapa långsiktiga spelregler, trygghet och utveckling!

Herr talman! Carl Bildt sade tidigare att det går bra för världen i övrig men dåligt för Sverige. Jag skulle vilja kalla det en hårresande jämförelse. Man kan undra hur hans verklighetsbild egentligen ser ut. Carl Bildts mentala karta upptar uppenbarligen bara de rikaste länderna — större delen av världen finns inte med. Och det är kanske den vi borde jämföra oss med litet mer. En skärpning på den punkten, Carl Bildt! Vi pratar om en ekonomisk och politisk kris, men jag tror att det har gått inflation i ordet kris. Ibland kan faktiskt TV fungera som en återställare, när vi får ångest över vår svenska kris. Ett bra exempel var ett program i går kväll om hjälpbehovet i Rumänien. Där kan man tala om kris! Här i Sverige är vår lilla kris egentligen orsakad av hög konsumtion och högt välstånd. Vi vet vad receptet är för vår kris. Men var finns doktorn som vill ordinera medicinen? Den riktiga medicinen är, menar vi, inte den som regeringen har föreslagit. Den politiska krisen består i att man använder de gamla metoderna för att komma åt nya problem. Vår kris är inte den kris som vare sig Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Bengt Westerberg, Olof Johansson eller Lars Werner tror, utan det är både en ekonomisk och en ekologisk kris, och därför blir det också en politisk kris. Under årtionden har all politik gått ut på en enda sak — mer och mer av allting: höjda reallöner, ökad materiell konsumtion, ett alltmer uppenbart och motbjudande slöseri med knappa naturresurser, en allt mer uppenbar rovdrift på människor som hetsas i ekorrhjulet för att ständigt producera mer och mer. Som resultat, i andra änden av all produktion och konsumtion, får vi ofantliga miljöproblem, stigande avfallsberg, föroreningar av mark, luft och hav. De har nu nått en sådan nivå att själva förutsättningarna för existensen på jorden börjar hotas för såväl människor som djur och växter. Till det kommer en växande ojämlikhet mellan fattiga och rika. Det är detta som är den verkliga krisen, den verkligt allvarliga krisen för hela vårt samhälle. Den krisen hotar inte bara oss själva utan våra barn och barnbarn och alla kommande generationer. Det är den krisen vi egentligen borde debattera här i dag. Om det är någon kris som skulle förtjäna en så dramatisk inramning som den här i dag, är det väl just den! Men vi menar att det finns ett samband mellan den här ekologiska krisen och den ekonomiska kris som vi nu befinner oss mitt uppe i. Det är ingen slump att det har blivit så här. Det är i själva verket en oundviklig följd av den ekonomiska politik, inriktad på ett ständigt slöseri, som präglat de senaste decennierna. Med jämna mellanrum har denna ekonomiska politik lett till snabbt ökande ekonomiska problem med överhettning i ekonomin, inflation och problem på arbetsmarknaden och bytesbalansproblem. En politik inriktad på slöseri leder till sådana problem. De flesta människor är allvarligt oroade över den katastrofala miljösituationen i världen och i Sverige. De ser det som den absolut viktigaste frågan i dag, en fråga som kommer först av alla i många undersökningar. Människor säger sig vara beredda att sänka sin materiella levnadsstandard för att få en bättre livskvalitet och lösa de stora miljöproblemen. Jag tror — även om det kanske inte verkar så ibland — att de flesta människor är beredda att hålla igen på sin privata konsumtion och i stället satsa en större andel av samhällets resurser på miljöproblemen. Jag tror att det finns en stor förståelse för det vi har sagt och upprepat ända sedan vi kom in i denna kammare: det behövs en politik för miljöinriktad åtstramning. Men det finns två viktiga förutsättningar för en sådan politik som måste vara uppfyllda för att den skall vinna allmänhetens förståelse. För det första fungerar det inte med den stopp-gå-politik som präglar den nuvarande samhällsmodellen. Om människor ständigt får höra budskapet att den ekonomiska politiken går ut på att de skall få högre reallöner och konsumera mer, är de av naturliga skäl inte särskilt mottagliga när de kortsiktiga ekonomiska panikpaketen dyker upp med jämna mellanrum. Miljö partiets ekonomiska politik går ut på att ärligt redovisa att vi inte eftersträvar högre reallöner och en ständigt stigande materiell konsumtion. Den andra förutsättningen för att en åtstramningspolitik skall bli framgångsrik är att den inte drabbar de lägst avlönade. När dessa människor får känslan att politiken inte är till för dem, medan stora grupper på samhällets solsida kan leva i ett alltmer uppseendeväckande överflöd, då blir det givetvis svårt att vinna dessa människors gehör för någon åtstramning. Den ekonomiska överhettningskris som vi nu bevittnar har successivt växt fram under de senaste två åren. Men så sent som för ett och ett halvt år sedan, vid förra valet, tycktes socialdemokraterna lyckligt ovetande om att en ekonomisk kris var i antågande. Däremot upplyste döende sälar och algblomningen om att vi var inne i en ekologisk kris. Bengt Westerberg fick mycket stryk för att han ville strama åt den gången, medan socialdemokraterna låtsades som om allt var frid och fröjd. Det dröjde inte mer än ett halvår tills regeringen kom med sitt första s.k. krispaket. Det blev inte mycket kvar av det krispaketet efter riksdagsbehandlingen. Ett verkningslöst tvångssparande i samarbete med centern. Men kom inte och säg, Ingvar Carlsson, att ingen annan ville strama åt vid den tidpunkten! Miljöpartiet hade ett paket som i kronor räknat var minst lika kraftfullt som regeringens ursprungliga förslag. Men i stället för att lägga åtstramningen på högre moms och arbetsgivaravgifter ville vi koncentrera den till sådana områden som också skulle ge en miljöinriktad profil, bl.a. skatter på energi och utsläpp i miljön. Hade ni velat resonera med oss då, hade vi säkert kunnat komma överens om bra åtstramningsåtgärder som varit betydligt mer verkningsfulla än tvångssparandet. Nu är det dags för nästa krispaket. Kärnan i det paketet är fyra stopp: prisstopp, lönestopp, hyresstopp och stopp för kommunala skattehöjningar. Sådana här stopp är inte särskilt bra. Det är en regleringsekonomi som sällan har visat sig få några positiva långsiktiga effekter. Ändå har vi sagt att vi kan acceptera flera av stoppen, bl.a. det lönestopp som vi i dag debatterar, sedan strejkförbudet kom bort, under förutsättning att de lägst avlönade inte drabbas. Men det finns en förutsättning för att vi skall kunna acceptera stoppen, en avgörande förutsättning. Sätter man in ett stopp, så gör man det för att det skall få en tillfälligt avkylande effekt på en utveckling som håller på att rusa i väg bortom all kontroll. Sådana stopp har vi haft förut. Men felet har varit att sedan stopptiden tagit slut har man fortsatt den gamla vanliga slöseriekonomin precis som vanligt. Och så kommer det nya kriser och nya stopp. Det här kan vi inte acceptera. Stopp som en tillfällig nedkylning — ja. Men de måste kombineras med och åtföljas av en åtstramning i verklig mening, en åtstramning med en klar miljöprofil för att råda bot på både den ekonomiska och den ekologiska krisen. Vi saknar en sådan åtstramning i regeringens paket. Det har vi sagt gång på gång, senast i den motion vi lämnade i måndags. Regeringens förslag innehåller få förslag som leder till en verkligt finanspolitisk åtstramning. Tvärtom kan det bli så, att redan beslutade lönehöjningar för 1990 kombinerade med ett prisoch lönestopp kan leda till ett ökat konsumtionsutrymme, tvärtemot avsikten med krispolitiken. Och frågan är om det blir bättre 1991. Regeringen har ju själv gått ut och sagt att så gott som alla skall få det bättre i och med skattereformen. I genomsnitt skall de disponibla inkomsterna öka med över 2 Jo. Vad är det för åtstramning? Samma sak är det med den miljöpolitiska åtstramningen på lång sikt. Någon sådan går över huvud taget inte att upptäcka i regeringens paket och politik. Herr talman! Socialdemokraterna och miljöpartiet har den senaste veckan fört upprepade samtal om möjligheterna att komma överens om ett krispaket. Samtalen har från vår sida varit seriösa. Socialdemokraterna erbjöd bl.a. uppbyggande av en fond för kollektivtrafik på 5 miljarder kronor, satsningar på elhushållning och vissa mindre miljösatsningar, mindre höjningar av skatterna på alkohol och tobak samt utredningar om avfall och förpackningar. Allt det här var i och för sig mycket bra förslag. Det finns kanske de som tycker att vi var dumma som inte accepterade dem. Men det vi saknade, och inte fick gehör för, var just en åtstramning. Det fanns ingen finanspolitisk åtstramning på kort sikt och det fanns ingen åtstramning med miljöinriktning. Det var detta som behövdes för att vi skulle komma överens. Vi beklagar att det inte gick att nå ända fram. De senaste dagarnas dramatiska utveckling med kraftigt höjda marknadsräntor har stärkt oss i denna övertygelse. Det behövs en finanspolitisk åtstramning som är betydligt kraftigare än den som regeringen föreslagit. Redan i vårt detaljerade budgetalternativ i vår finansmotion hade vi ett överskott i statsbudgeten som var 7 miljarder högre än i regeringens budgetproposition. Det måste enligt vår mening förstärkas ytterligare. Vi föreslog därför socialdemokraterna att reklamskatten skulle höjas och att den planerade koldioxidskatten tidigareläggs till den 1 april 1990. Detta skulle ge ytterligare finanspolitisk åtstramning på 7 miljarder kronor. För 1991 har vi föreslagit att en del av marginalskattesänkningarna i skattereformen senareläggs till 1992/93. Det är ju faktiskt så att den finansiella effekten av den ökade beskattningen på kapitalinkomster, t.ex. aktier och pensionsförsäkringar, slår igenom först då. Ett annat krav i förhandlingarna var att socialdemokraterna skulle vara villiga att med oss diskutera någon fråga med verkligt grön profil som kan leda till trendbrott i den framtida miljöpolitiken. Vi tror inte att socialdemokraterna var ointresserade av att diskutera ytterligare åtstramning. Deras dilemma var att de, som sagts här tidigare, var låsta till händer och fötter. De har sin skatteöverenskommelse med folkpartiet, och den kunde de inte rucka på en millimeter. Det gjorde också utrymmet för ytterligare finanspolitiska och miljöpolitiska åtstramningar blev nästan obefintligt. Det är naturligtvis hedervärt att hålla ingångna överenskommelser, och det respekterar vi från miljöpartiets sida. Men detta visar samtidigt väldigt tydligt det svåra dilemma den socialdemokratiska minoritetsregeringen har hamnat i. Att göra upp med en part om skattepolitiken och med en annan, med andra grundvärderingar, om finansoch stabiliseringspolitiken blir naturligtvis mycket svårt. Om nu regeringen avgår i eftermiddag, kommer vi i ett nytt parlamenta riskt läge. Vi förutsätter att den regering som då bildas, vilket eller vilka partier den än kommer att består av då, står fri från denna typ av bindningar och att den skall kunna föra en sammanhållen finans-, skatteoch miljöpolitik. Jag vill gärna säga apropå skattereformen att miljöpartiet är fullt berett att medverka i genomförandet och finansieringen av en skattereform i huvudsak enligt de riktlinjer som finns i den remiss som nu ligger hos lagrådet. Förutom en del mindre förslag och frågetecken vi vill diskutera är det dock två viktiga ändringar som vi vill få till stånd i skattereformen. För det första måste inkomstskatteskalan få en klar låglöneprofil. Vi har presenterat förslag i den riktningen som vi är övertygade om skulle välkomnas av de många, inte minst de inom arbetarrörelsen som — enligt vår mening med rätta — hävdar att det nu liggande förslaget alltför ensidigt gynnar de högre inkomsttagarna. Den andra ändringen vi vill göra är att en ordentlig råvaruoch miljöbeskattning på energi, råvaror och utsläpp måste till. En sådan beskattning kan på kort sikt vara ett led i den ekonomiska åtstramningen, och den är också en viktig förutsättning för finansieringen av de stora miljösatsningar som vi anser nödvändiga. Socialdemokraterna var kanske förvånade över att vi inte bara svalde de fina miljösatsningar som föreslogs utan att vi tjatade så envist om att satsningarna också måste finansieras fullt ut och att det dessutom måste finnas en klar åtstramningseffekt i paketet. Det här är antagligen något nytt i politiken. Hittills har det ju nästan genomgående varit så att när en regering vill ha igenom någonting och måste ha stöd till detta från andra partier, får man köpa deras stöd med statsanslag. Vi i miljöpartiet har aldrig haft ökad materiell konsumtionsstandard och ständigt höjda reallöner som mål. Vi har ett helt annat politiskt huvudmål. Människors välbefinnande och miljön måste sättas före. Inte guld men gröna skogar — det var vårt löfte i valrörelsen, och den linjen har vi all anledning att driva vidare. Vilka är då miljöpartiets förslag för en långsiktig ekologisk och ekonomisk åtstramning? Dem har vi presenterat i våra program och de partimotioner vi lagt här i riksdagen. Ett utdrag presenterade vi i en lista som vi lämnade över till media i samband med samtalen med socialdemokraterna. Vi menar att energiförbrukningen måste dämpas både för ekonomins och miljöns skull. Industrin måste ges en klar signal om en ny inriktning på energipolitiken genom att minst ett kärnkraftverk stoppas inom ett år. De fyra outbyggda Norrlandsälvarna måste skyddas i grundlag, eftersom nuvarande skydd är otillräckligt. Vi måste satsa på effektivare energianvändning och använda miljövänliga och förnybara energikällor för elgenerering, i stället för att bygga nya stora kraftverk som eldas med kol, olja och naturgas, som NEX-kombinatet, vilket byggs för att ersätta kärnkraftverken. Detta strider dessutom mot riksdagens koldioxidbeslut. Ta bort momsen på biobränslen. Beskatta energiråvarorna vid elgenerering, i stället för att ta ut elskatt av konsumenterna. Höj skatterna på naturgas, kol och olja samt inför en särskild skatt på uran. Främja utbyggnaden av vindkraft genom investeringsbidrag. Trafiken måste bli miljövänligare. Trafikolyckor och avgasutsläpp kostar liv och väldiga summor varje år i sämre hälsa och miljö. Satsa därför 65 miljarder kronor under tio år på utbyggnad av järnvägsnätet. Stoppa motorvägsbyggena och lägg pengarna på järnvägen i stället. Höj kilometerskatten. Låt kommunerna ta ut en skatt på de företag inom kommunen som har nytta av lokaltrafiken. Inför bilavgifter för att minska privatbilismen i storstäderna. Låt landstingen införa regionala drivmedelsskatter. Låt dessa avgifter och skatter finansiera ett stort investeringsprogram för utbyggnad av lokal miljövänlig kollektivtrafik. Det här leder betydligt längre än förslaget om en kollektivtrafikfond som vi fick. Det är ett bra förslag men det ger för litet. Stoppa planer på byggen som ökar miljöskadlig biloch flygtrafik, t.ex. Öresundsbron, den tredje startoch landningsbanan på Arlanda samt ett antal regionala flygplatser. Det skulle vara åtstramning det, mina vänner! Satsa även mer på att ta hand om gamla miljöproblem och utveckla ny miljövänlig teknik inom olika områden. Om de här åtgärderna genomförs, leder detta till en klar förbättring av Sveriges utrikeshandelsbalans genom att vi helt enkelt behöver mindre energiråvaror. Slopa momsen på svensk basmat och höj momsen på övriga varor. Även detta verkar dämpande på överflödskonsumtionen medan lägre matkostnader framför allt är av stort värde för låginkomsttagare och barnfamiljer. Höj skatten på reklam och säg nej till reklam i TV. Den kommersiella reklamen är starkt medskyldig till att driva fram den överkonsumtion som skapat den ekonomiska krisen. Inför hårdare restriktioner på kreditkort och andra former för kreditfinansiering av konsumtionen. Den snabba kreditexpansionen under senare år är en huvudorsak till den köpfest som ligger bakom den ekonomiska krisen. Den har dessutom försatt många hushåll i en skuldfälla. Höj skatterna på alkohol och tobak. Inför skatt på onödiga förpackningar för att minska resursslöseriet. Vidare måste människor ha rätt att välja arbetstid. De som önskar övergå till att arbeta halvtid eller trekvartstid måste få laglig rätt att göra detta. Kortare daglig arbetstid som ger människor möjlighet att umgås med barn och familj och göra arbetsinsatser i den informella sektorn är viktigare än införandet av en längre semester. Miljöpartiet anser inte att en sjätte semestervecka kan motiveras när regeringen samtidigt efterlyser en ekonomisk åtstramning. För att öka medborgarnas förståelse för den nödvändiga ekonomiska åtstramningen bör riksdagens ledamöter och regeringen föregå med gott exempel och sänka sina löner med 5 96, som vi tidigare föreslagit. Den här åtgärdslistan skall ses som ett uttryck för vår långsiktiga politiska inriktning. Vi är naturligtvis inte så politiskt naiva att vi, som fortfarande är ett litet parti, tror att vi kan få gehör för alla åtgärdskrav samtidigt. Vi har intresse av att söka samverkan för en verklig finanspolitisk åtstramning med miljöprofil. Det är inte säkert att förutsättningarna för detta försämras om nu regeringen avgår och en ny förutsättningslös politisk situation uppstår. Fru talman! Det behövs nya mönster i svensk politik. Ingen politisk åskådning eller gruppering kan ensam dominera svensk politik längre. Vi måste se oss om efter nya vägar för samverkan för 90-talet och tiden därefter. Det kanske behövs något av en historisk kompromiss. En samverkan måste enligt vår mening bygga på tre fundamentala politiska grundpelare: 1. Ansvar för Sveriges ekonomi med en klar inriktning på resurshushållning. 3. Fördelningspolitik med ansvar för de sämst ställda i samhället. Miljöpartiet de gröna är berett ta sitt ansvar i en samverkan för en sådan politik.

Fru talman! Efter att nu ha lyssnat i två timmar på de fem oppositionsföreträdarna är jag benägen att hålla med Bengt Westerberg om att det nog inte är någon särskilt regeringsduglig majoritet som skapas här i dag. Jag lyssnade också på de tre borgerliga partiledarna, som helt oprovocerat samtliga tog upp och markerade sina olika uppfattningar i skattefrågan. Den är ändå en viktig grund när man skall ta ansvar för landet. Jag måste ställa frågan till oppositionsledaren Carl Bildt: Genomförs skattereformen om vi skulle få en borgerlig regering? I skattefrågan vill jag också säga till Lars Werner att höginkomsttagarna får med våra förslag betala sina egna skattesänkningar. 1991 får arbetare och lägre tjänstemän en förstärkning av sin köpkraft med över 2 96. Till Lars Werner skall jag också säga att socialdemokratin inte ett ögonblick räds en jämförelse med kommunismen när det gäller frågor som strejkrätt, välfärd, trygghet, löner, levnadsstandard och politisk demokrati. Vilka exempel Lars Werner än vill jämföra med i världen tror jag svensk socialdemokrati står sig väl på sådana viktiga och grundläggande områden. Claes Roxbergh har redan pekat på Carl Bildts fullständigt häpnadsväckande uttalande när det gäller Sverige och omvärlden. Jag behöver inte gå till Afrika. I Västeuropa har vi en arbetslöshet på 10 96. Carl Bildt säger att det går bra i omvärlden, när var tionde person som vill ha en anställning förnekas en sådan. Det är ett hot mot själva demokratin att inte klara en sådan grundläggande uppgift. I Storbritannien, där Carl Bildts partivänner regerar, har man 8 Yo arbetslöshet och 8 2 inflation. När det gäller expansionspolitik och stabiliseringspolitik: moderaternas budgetförslag för 1991 skulle innebära en budgetförsvagning med 20 miljarder kronor jämfört med den socialdemokratiska regeringens. Carl Bildt säger att här är fråga om östtysk politik. Det är alltså östtysk politik som Svenska arbetsgivareföreningen rekommenderar skall genomföras, som Volvochefen P G Gyllenhammar rekommenderar att man skall rösta för och se till att den går igenom. Menar Carl Bildt att det är trovärdigt inför svenska folket att Svenska arbetsgivareföreningen och P G Gyllenhammar skulle vilja ha det som i Östtyskland? Carl Bildt är verkligen en oppositionsledare som i alla lägen satsar stenhårt på partiegoismen och den vulgära partiagitationen. Här har vi ändå en oerhört avgörande situation som kan leda till en politisk kris. Kan vi då inte slippa de tarvligaste av alla argument? Sedan gör jag den reflexionen att när Lars Werner och Carl Bildt blir överens om att fälla en socialdemokratisk regering är det något som inte stämmer. Fru talman, tror verkligen Lars Werner och Carl Bildt att löntagarna tycker att det är meningsfullt om priser och löner ständigt pressas upp? Jag tycker inte att det är bra att bankerna i Sverige är stängda i tre veckor. Jag tycker inte att det är bra när mentalskötare vägrar att utföra skyddsarbete. Jag tycker inte det är bra när poliser och lärare massjukskriver sig eller vidtar andra olagliga konfliktåtgärder. Därmot tycker jag det är bra med den svenska modellen som bygger på starka, handlingskraftiga och ansvarsfulla fackliga organisationer. Det krävs inte något större mod för att begära en förbundsordförandes avgång. Det är ett lätt sätt att få maximal uppmärksamhet i massmedia. Det krävs betydligt mera mod och kraft och ansvar av den facklige företrädare som försöker se till att hans medlemmar får realt förbättrade villkor utan att det medverkar till inflation och arbetslöshet för andra. Det är detta senare arbete som utförs i tysthet av hundratusentals fackliga förtroendemän i detta land. Jag lyssnade med intresse på Bengt Westerbergs anförande. Det fanns engagemang och en insikt när det gäller ett antal frågor som vi tror är viktiga. Men samtidigt slås jag av hur man kan se så totalt olika på ett politiskt skeende som ligger bakom. I valrörelsen 1988 hade de tre borgerliga partier, som sade att de ville erövra regeringsmakten, totalt olika besked till väljarna i alla väsentliga frågor: ekonomi, energi, EG, livsmedelpolitik, regionalpolitik och skattepolitik. När vi begärde besked sade de: En vecka efter valet skall vi sätta oss ned och resonera och ge besked. Har man den inställningen skall man nog inte vara riktigt så moraliskt indignerad över valrörelsens innehåll. Men jag skall gärna ta upp den debatten. Vi gjorde under sommaren 1988 den bedömningen — när vi dessutom fick uppgifter om en avsaktning i den svenska konsumtionsökningen — att rimligen måste en ny amerikansk president göra någonting åt det enorma amerikanska budgetunderskottet, så att detta därmed skulle dra ned den internationella konjunkturen. Detta skulle ske antingen det blev en demokratisk president — då hade det varit självklart — eller med herr Bush. Vi ansåg att man kunde utgå från detta. Så blev det inte. Vi har fått denna extremt långa internationella högkonjunktur, som innebar att vi sedan på senvåren 1989 föreslog en åtstramning. I valet 1985 gick faktiskt socialdemokraterna fram med förslag om en åtstramning. Det visar att vi verkligen inte räds att föreslå sådana åtgärder i en valrörelse om det skulle vara behövligt. Under hela 1980-talet har vi åstadkommit en finanspolitisk åtstramning, från när vi tog över regeringsmakten 1982, när det borgerliga budgetunderskottet var på 13-14 96 av bruttonationalprodukten, till en balanserad budget där föräldraförsäkringen finns inlagd, Bengt Westerberg. Apropå att ta ansvar för impopulära beslut: under oppositionsperioden, som Bengt Westerberg kritiserade oss för, gick vi så långt att vi lade ned våra röster för att släppa fram en folkpartiregering, vilket drabbade oss med ett fall i opinionsundersökningar med 7-8 Z eller så. Allt detta har Bengt Westerberg glömt. Jag vet att han ibland förtränger saker och ting. Men Bengt Westerberg borde kanske i fortsättningen komma ihåg att man kan se på en utveckling på olika sätt. Så gärna också ett par ord, fru talman, eftersom jag brukar försöka svara mina motståndare, om skattefrågan i 1988 års valrörelse. I början av denna valrörelse attakterade Carl Bildt folkpartiet för att det hade en för dålig fördelningsprofil. Så småningom vid ett möte i Fagersta konstaterade jag detta och sade att det inte är sant att Carl Bildt angriper Bengt Westerberg från vänster. Men om Bengt Westerberg är irriterad över detta bör väl irritationen först och främst rikta sig mot Carl Bildt. Vad som var fel i folkpartiets skatteförslag under valrörelsen 1988 var att man föreslog sänkta grundavdrag. Den nu aktuella skattereformen innehåller förslag om höjda grundavdrag. Folkpartiet föreslog sänkt schablonavdrag. Nu höjer vi — socialdemokraterna och folkpartiet tillsammans — detta avdrag. Det fanns inte något förslag om skatterabatt, utan i stället var det fråga om en ren marginalskattesänkning. En sådan skattereform hade det varit svårt för oss socialdemokrater — för att inte säga helt omöjligt — att stödja. Nu tycker jag att vi har kommit fram till en bra lösning på en svår fråga. Det är en av de åtgärder som ger anledning till optimism inför framtiden. Jag är övertygad om att det skulle vara möjligt att med god vilja finna samlade lösningar i denna kammare även med detta valsystem. Fru talman! Trots den kris som vi nu med all sannolikhet går mot är min förhoppning att det skall vara möjligt att i framtiden — också i den nära förestående framtiden — skapa majoritet i denna kammare för en handlingskraftig och ansvarsfull ekonomisk politik.

Fru talman! Statsministern gjorde ett något valhänt försök — men dock ett försök — att rättfärdiga och förklara den ekonomiska politik som socialdemokratin under de senaste åren fört, eller inte fört, och som bär ansvaret för dagens kris. Förklaringen var milt sagt något magstark. Om jag uppfattade statsministern rätt, har det gått snett och dåligt för Sverige därför att det gått för bra för omvärlden. Det blev en för kraftig uppgång i den internationella ekonomin, och då gjorde Sverige en djupdykning. Efter det att statsministern hade sagt detta fortsatte han med att säga att det går så dåligt i omvärlden. Men felet med svensk ekonomisk politik var ju att det gick bättre för omvärlden än vad socialdemokraterna trodde, och sådan är faktisk situationen. Omvärlden befinner sig i sitt tionde år av ekonomisk expansion. Sverige ligger efter. Våra inkomster och vår tillväxt sjunker samtidigt som våra underskott ökar. Sedan berömmer sig statsministern av den ekonomiska politiken! Det är emellertid värt att notera att vi inte har hört talas om begreppet ”den tredje vägens ekonomiska politik” på mycket länge från socialdemokraterna. Vad ni har gjort är att ni har höjt skatter och försummat att ta itu med de grundläggande problemen i ekonomin. Nu kan vi se resultatet. Jag skall inte framföra så många ytterligare synpunkter på det som har varit, valrörelsen 1988 och liknande. Statsministern sade att jag hade synpunkter från vänster när det gäller folkpartiet. Det är fel. Mina synpunkter kom från höger. Min dåvarande synpunkt var att det var fel att höja skatter för människor med låga inkomster. Det är en högersynpunkt, därför att det i den ingår krav på lägre skatter. Det var en synpunkt som jag då hade, och som jag fortfarande har, när det gäller de skatteförändringar som nu diskuteras. Statsministern har inte med ett enda ord berört vad regeringspaketet faktiskt innebär och vilka konsekvenser det får. Det är mycket typiskt att regeringen inte har vågat presentera någon ekonomisk bedömning. Man vet att så snart man släpper fram en ekonom och låter honom bedöma detta paket, blir effekten förödande. Det finns inte någon som tror att detta förslag får någon effekt. Det går inte att förstatliga alla löner och priser. Detta har man faktiskt försökt, t.ex. i Östtyskland, och det gick inte heller där. Sedan fortsätter statsministern: ”Ja, men det här vill ju Svenska arbetsgivareföreningen göra”. Den debatten får statsministern ta med Svenska arbetsgivareföreningen. Jag har under de senaste dagarna talat med en och annan företrädare för företagssamheten, och någon av dem har sagt till mig: ”När nu socialdemokraterna har ställt till detta elände för Sverige, låt dem då sjuda långsamt i sin egen soppa”. Så kan man möjligen säga, men vi som är ledamöter av denna riksdag kan inte resonera på det sättet. Vi kan aldrig ge vårt stöd för en dålig politik. Vi röstar för det som vi tror på, eftersom vi vet att det är rätt. Vi röstar emot det som vi vet att ingen över huvud taget tror på och det som ingen fäster någon tilltro till, nämligen det som är i stället för ekonomisk politik. Det finns fortfarande ingen ekonomisk politik från denna regering. Det fanns ingen våren 1988, under hela 1989 och inte heller i januari när det skulle presenteras en ekonomisk politik i budgetpropositionen. Det fanns ingen ekonomisk politik i den allmänpolitiska debatten under förra veckan och fortfarande finns det inte någon. Vad som finns är en regering i desperation. Vidare säger denna regerings statsminister att han skall söka samverkan över blockgränserna genom att avgå. Det är inte min uppgift att uttala mig om hur Ingvar Carlsson sköter sitt arbete. Han är antagligen bra som socialdemokratisk partiordförande, men låt mig säga vad jag anser om hur han sköter sin uppgift som statsminister i ett för landet besvärligt läge. Jag tycker att han sköter denna sin uppgift uselt. Det är icke ansvarsfullt av en regeringschef att på detta sätt kasta sig mellan positioner, att kasta fram förslag och att därefter under en vecka sitta i sin bunker i Rosenbad och inte tala med något annat parti i riksdagen. Sedan kommer han hit och säger: ”Jag avgår” och därefter ”jag söker samförstånd”. Vad är det som förestår? Är det veckor av fiffel med författningen som han nu håller på att förbereda? Vad skall det i så fall leda till? Denna riksdag har en socialistisk majoritet. Kan statsministern inte lösa denna för landet så allvarliga kris med stöd av denna socialistiska majoritet, måste han våga att möta väljarna. Det är inte fiffel vi behöver, utan det är ärlighet, klara besked och en redlig politik.

Fru talman! Om jag går tillbaka i historien öppnar den iakttagelse som Ingvar Carlsson förmedlade onekligen intressanta perspektiv inför det som nu skall följa. Ingvar Carlsson menade att socialdemokraterna hade släppt fram en folkpartiregering 1978, vilket ledde till att partiet gick ned 7-8 procentenheter. Men från vår sida skall vi inte vara alltför avoga. Jag lyssnade med stort intresse på Ingvar Carlssons analys av vad som hände 1988. Det visar sig nu att det var George Bush som låg bakom omvändelsen den 17 augusti. Vid denna tidpunkt fanns det väl ännu två kandidater, och man hade vetat rätt länge att det skulle bli presidentval i USA. Det hade ju pågått primärvalskampanjer och det brukar hållas val vart fjärde år i USA, så detta hade man kunnat räkna ut tidigare. Om det nu var det amerikanska presidentvalet som låg bakom, var det ganska märkligt att socialdemokraterna plötsligt, dagen före utfrågningen av Ingvar Carlsson i radio, kom på att det var presidentval i USA och att de därför måste göra om sina ekonomiska bedömningar. Detta är inte riktigt trovärdigt.

Dagens Nyheters reporter Åke Ekdahl, som är en utmärkt reporter och som håller sig till sanningen, frågade Toresson om det gick att få se beräkningarna, men de var hemliga. Det är dock egentligen inte historien vi talar om nu, även om jag menar att det som hände 1988 har stor betydelse för det läge som vi nu befinner oss i. Nu är det framtiden det handlar om. Jag måste då fråga Ingvar Carlsson vad som kommer att hända nu. Är det inte rimligt att kammaren får veta hur Ingvar Carlsson ser på fortsättningen av denna regeringskris? Kommer socialdemokraterna, om de skulle förlora i dag, att lämna in sin avskedsansökan och sedan blockera bildningen av varje annan regering? Den möjligheten har de ju tillsammans med kommunisterna, eftersom det finns en socialistisk majoritet här i kammaren. Är tanken kanske i stället att socialdemokraterna skall avgå, bara för att komma till baka om några dagar och genom den här regeringskrisen ha gjort sig av med den politik som man nu har ställt kabinettsfråga på? Är det så som många gissar i tidningsspalterna i dag, och några gjorde i TV och radio i går, att socialdemokraterna i själva verket inte är så hårt bundna av den här politiken utan är beredda att pröva en helt annan politik? Är allt detta med att ställa kabinettsfråga bara något slags apspel för den stora publiken? Hur ser Ingvar Carlsson på fortsättningen av den här processen? Jag tycker faktiskt att det är statsmininsterns skyldighet att upplysa kammaren om detta innan vi skall ta ställning i de sakfrågor som nu är aktuella. Jag vill även ta upp själva sakfrågan och ställa ett par frågor till Ingvar Carlsson. Det föreslås nu en rad stopp. Ett av dessa stopp tycker vi är ganska klokt, nämligen det kommunala skattestoppet, som skall gälla i avvaktan på att en skatteutjämningsutredning som regeringen har aviserat blir klar. På den punkten stöder vi således regeringens förslag. Vi har också framfört det förslaget själva i motioner till riksdagen. Tror Ingvar Carlsson på fullt allvar att det här löser Sveriges ekonomiska problem? Det var, om jag inte hörde fel, den formulering som Ingvar Carlsson upprepade ett par gånger i sitt inledningsanförande, att detta skall lösa problemen. Alla inser dock att detta är att angripa symtomen. Höga priser och hög löneökning är symtom på att det finns problem i Sverige. Men man gör inget för att angripa problemen — om vi bortser från skattereformen som kan vara ett led i att angripa de verkliga problemen. Ni skriver själva i finansplanen att den här finanspolitiken är för svag. Det spelar faktiskt ingen roll om budgeten råkar vara balanserad. Man får vidga perspektiven något och nu tala samhällsekonomi och icke bara statsfinanser, herr statsminister. Det står således i finansplanen att finanspolitiken är för svag. Det vore motiverat, står det, med en stramare finanspolitik. Det skall regeringen fundera på under några veckor och sedan komma tillbaka och meddela riksdagen. Nu är regeringen tillbaka. Nu har man presenterat paketet, och det rymmer ingen stramare finanspolitik. Den enda lilla åstramning som man möjligen kan säga finns där är att regeringen inför 14 dagars arbetsgivareperiod och arbetsgivarna bara får kompensation för ungefär 6 dagar. Man kan säga att det finns en liten skattehöjning inbakad i detta, och det är en liten finanspolitisk åtstramning. Det är inte särskilt mycket. Det intressanta är då att det i finansplanen inte bara står talat om finanspolitisk åtstramning i största allmänhet eller om stramare finanspolitik, utan det står också att den inte skall genomföras genom höjda skatter, eftersom vi har så högt skattetryck i Sverige, utan genom att man minskar utgifterna. Min fråga till Ingvar Carlsson är då vilka utgifter statsministern föreslår skall minskas för att man skall strama upp finanspolitiken till nästa år.

Fru talman! Jag vill gärna instämma i den fråga som Bengt Westerberg riktade till statsministern. Det vill jag göra inte minst mot bakgrund av Lars Werners anförande. Blod är ju tjockare än vatten, och det finns en socialistisk majoritet här i kammaren. Det är klart att det finns en rätt för allmänhe ten att få veta vad som blir nästa steg. Lars Werner hade i och för sig någon sorts röd-grön garnering kring sitt uttalande. Vi har en märklig situation här i riksdagen, som kanske inte är bekant för alla. Här finns ett paket som inte alls är heltäckande. Vi behandlade en finansplan som inte var heltäckande. När vi försöker redovisa vår ekonomiska politik i dess helhet i samband med det här nödstoppspaketet hamnar de största delarna, dvs. de ekonomisk-politiska åtgärderna, i finansutskottet. Där kan de emellertid inte behandlas. Det finns bara ett pressmeddelande ifrån finansministern. Det har i alla fall framställts på det sättet. Detta är egentligen en oefterrättelig situation. På det här sättet kan man nämligen inte jämföra de alternativ som finns. Vi har aldrig tvekat att framföra våra alternativ, och jag har redogjort för dem tidigare. Det innebär naturligtvis att vi välkomnar delar av paketet. Det gäller arbetsgivarperioden, som vi har föreslagit tidigare, låt vara som en försöksverksamhet. Vi anser att vi behöver en avkylning i de överhettade storstadsregionerna när det gäller investeringar i lokaler. Det är emellertid också viktigt att man bygger så att man kapar en del av bostadskön, som är ett problem. Man behöver styra över resurser till den sidan. Regeringen har inte visat någon större vilja till det. Jag vet inte om ni känner till det, men det ligger objekt som väntar på att bli byggda i den här regionen för mellan 40 och 50 miljarder kronor. Det saknas således inte pengar i den svenska ekonomin. Det är mycket litet av den 10-procentiga investeringsavgiften, som vi var med om att genomdriva förra våren, som har lett till något uppskov med objekt, eftersom den var för låg. Vi föreslog 25 96, nu går socialdemokraterna vidare till 30. När det gäller dessa båda bitar har vi en positiv inställning. Däremot tycker vi att det är märkligt att när man sätter tak på hela den svenska avtalsmarknaden så fungerar det inte — vi delar den uppfattningen — men när man sätter tak på kommunerna så fungerar det på något annat sätt. Sanningen är att någonting måste hända även där. Det är viktigt att de som sätter tak talar om, vad det är som skall göras i kommunerna. Handlar det om nedskärningar i det sociala välfärdssystemet? Vem skall drabbas? Det är innebörden av att man sätter ett tak i detta läge när 7 90 i budgeterade kostnadsökningar har blivit 12 70. Det försvinner inte bara spårlöst. Jag vill gärna svara på en fråga som statsministern ställde i sitt inledningsanförande. Han sade att det är anmärkningsvärt att oppositionen inte anvisar ett alternativ. Man kan tillägga att den socialistiska majoritet som finns i denna kammare inte heller redovisar något alternativ. Om vi för ett ögonblick bara konstaterar fakta utan att höja rösten och polemisera, vill jag säga att oppositionen inte har haft möjlighet att i förväg ge sina synpunkter på det alternativ som har kommit oss till del under de senaste dagarna. Många andra känner sig inte heller tillfrågade. Därför saknas politisk förankring och dessutom i stor utsträckning, i varje fall på basplanet, facklig förankring. Detta är naturligtvis en farlig metod för varje regering, men i synnerhet för en minoritetsregering. Konsekvenserna har vi sett här i riksdagen den senaste veckan. Det är sant att en regering skall regera, men det är inte förbjudet med politisk förankring om man kommer med obehagliga förslag. Det ingår snarare i regerandets konst. För mig är denna hantering ganska obegriplig. Jag har lärt känna statsministern och personen Ingvar Carlsson som en person som är angelägen om samtal. Jag tycker att det är viktigt att vidmakthålla det politiska samtalet i krissituationer. Men jag förstår inte varför man agerar som om man vore en majoritetsregering, när man inte är det. Man måste faktiskt gilla läget, som det heter i det militära, även om man ogillar det och bete sig som en minoritetsregering. Det är därför som vi har fått detta trassel och nu befinner oss i denna politiska kris. I denna situation finns risken att det politiska samtalet upphör. Förslag uppfattas som diktat. Oppositionen reagerar genom att säga nej till en politik som vi inte accepterar och inte tror på. Enligt centerns uppfattning har oppositionen ett vidare ansvar än så. Det är därför vi har redovisat en heltäckande ekonomisk-politisk motion även med anledning av krispaketet.

Fru talman! Jag tror att det vi bevittnar i dag egentligen är blockpolitikens kris. Det är resterna av blockpolitiken som vi begraver. Ett högeroch vänsterblock har i decennier dominerat svensk politik. Den ekonomiska och politiska kris som nu seglar upp framför våra ögon visar klart och tydligt att inget politiskt parti eller block längre klarar av att vara allenarådande i svensk politik. Den gamla blockpolitiken är alltså i full upplösning. Vänsterpartiet kommunisterna, som länge har varit ett troget stödparti åt socialdemokraterna, har under senare år blivit allt mer bångstyrigt. Det gick bra under de år då allt var frid och fröjd i Sverige. Under rekordåren, när det gällde att satsa så mycket som möjligt på allt gott för medborgarna, då var det lätt att hänga med i svängarna. Men nu, när de ekonomiska och ekologiska kriserna avlöser varandra, blir det inte lika roligt längre. Då gäller det att ta ansvar för en mängd obehagliga beslut som kan drabba medborgarnas kassa, och då är det förståeligt att vpk börjar bli tveksamt och inte längre är så piggt att agera stödparti för socialdemokraterna. Socialdemokraterna själva är splittrade inbördes i olika färgnyanser på skalan grönt—grått—rött— blått; kalla det vad ni vill. Av dessa och flera andra skäl befinner sig det socialistiska blocket i full upplösning. Men det står lika illa till på den andra kanten. Det existerar inget borgerligt block längre. Man kan fråga sig hur mycket de borgerliga partierna har gemensamt. Ja, inte är det mycket. I går såg vi att de inte är eniga om skattepolitiken. Det sade Westerberg. EG-frågan är de inte eniga om. Miljöoch energipolitiken är de inte heller eniga om. I Aktuellt i går sade Carl Bildt att det verkade som om den gemensamma nämnaren i den borgerliga politiken var en decentraliserad samhällsstruktur. Man kan fråga sig om det handlade om en decentralisering till Bryssel. Alla de tre borgerliga partierna skulle kunna utgöra ett trovärdigt regeringsalternativ i framtiden. Men att så skulle vara fallet verkar otroligt. Vi har kommit till vägs ände. Det vi bevittnar i dag är ingen tillfällig politisk kris, efter vilken allt återgår till det gamla. Det vi bevittnar är en utveckling som jag hoppas leder till något nytt i svensk politik: en utveckling där vi för alltid bryter de traditionella mönstren och helt nya mönster formas, ett spännande systemskifte som kanske kan vara inledningen till ett nytt decennium. När jag hörde på Ingvar Carlsson tidigare lät det som om stabil ekonomi var detsamma som tillväxt. Vi menar att vi kan ha en stabil ekonomi utan att vi har tillväxt varje år. En tillväxt kommer alltid att slå i taket. Det säger sig självt att den inte kan fortsätta hur länge som helst. Fru talman! En sanslös tillväxtekonomi, som hela tiden utgår från att man i all oändlighet kan tära på vårt gemensamma men begränsade kapital och som även utgår från att medborgarna degraderas till konsumenter utan egen vilja och som dessutom utgår från att den rike ständigt skall bli rikare på de övrigas bekostnad, leder aldrig till lycka och harmoni. Vi talar om ekonomisk kris, och jag vill att alla skall förstå att det inte är ökad utbudsekonomi och ytterligare ökning av köpkraften, vilket alltså är den materiella konsumtionen, som vi behöver i Sverige. Festen är slut! För många slutar den i ett frosseri på andras bekostnad. Många hann berusa sig så att de glömde att rätta munnen efter matsäcken. Andra hann som vanligt inte fram till bordet. Det finns fortfarande grupper som behöver öka sin materiella välfärd men som inte hann fram till bordet. Nu måste vi strama åt och ta oss hem från festen, vare sig vi är övermätta eller hungriga, och gå tillbaka till att leva på ett mer sparsamt sätt — leva i välfärd och leva och dela med oss till dem som har det sämst.

Fru talman! Jag trodde att Carl Bildt skulle bli glad när han hade framgång i sin önskan att fälla en socialdemokratisk regering. Men nu förstår jag att Carl Bildt är mycket bekymrad, och det tar jag som ett bevis på uppskattning. Det är riktigt att jag under denna period inte har fört samtal med Carl Bildt. Jag har inte ansett att det fanns möjligheter till några meningsfulla sådana samtal. Hade Carl Bildt haft något uppslag, så känner han nog till telefonnumret till bunkern i Rosenbad så att han hade kunnat ta denna kontakt. Däremot har jag fört andra samtal, men jag anser inte att jag utan vederbörandes acceptans skall redovisa med vilka. Jag avstår därför från att redovisa dem inför kammaren i dag. Jag ställde en fråga till Carl Bildt. Detta är den andra stora debatten på kort tid då jag ställer frågan trots att detta är mitt sista inlägg i debatten. Skulle ändå inte oppositionsledaren Carl Bildt — som skulle kunna bli regeringsbildare, om det går så illa — kunna svara på frågan: Kommer en sådan borgerlig regering att genomföra den skattereform som socialdemokraterna och folkpartiet är överens om? Skulle ändå inte Carl Bildt kunna ta sig samman och svara! Jag svarar på praktiskt taget varenda fråga och vartenda angrepp. Skulle inte Carl Bildt under två debatter kunna svara på en enda fråga jag ställer? Det blir nog väldigt jobbigt att vara statsminister om man inte svarar på några frågor. Till Bengt Westerberg vill jag säga att det väl är rimligt att den majoritet som eventuellt bildas här i kammaren klargör vad den anser skall genomföras i stället för det förslag som vi lägger fram. Bengt Westerberg hoppar över detta resonemang och frågar: Hur kommer Ingvar Carlsson som socialdemokraternas ledare att agera sedan? Med den frågan är vi inne på talmannens arbetsprocess, och den tänker jag respektera och därför ge mina svar direkt till talmannen. Löser de fyra stoppen problemen? Vi har den bestämda uppfattningen att det inte är finanspolitiken som har varit för svag. Vi har ju steg för steg skärpt denna från ett underskott på 13—14 96 under de borgerliga åren till en balanserad budget. Grundfelet ligger i de höga nominella löneökningarna och naturligtvis i vår höga ambition på sysselsättningsområdet. Åtminstone folkpartiet och centern är mycket angelägna om att understryka detta. Därför menar vi, och det gör uppenbarligen också arbetsmarknadens parter, att detta hade varit en bra och en rimlig väg att försöka gå. Vilka åtstramningsåtgärder har vi då vidtagit sedan vi gjorde vårt uttalande på finanspolitikens område och vilka kommer vi att vidta? Jo, planerna inom sjukförsäkringsområdet ger en nettoeffekt om 9 miljarder kronor — det är en stramare politik. Vi har framlagt förslag om avkylning av byggmarknaden genom införande av en investeringsskatt. Enbart effekten på sjukförsäkringen innebär ju en långt större åtstramning än den som t.ex. folkpartiet föreslog netto i 1988 års valrörelse, om vi skall göra den jämförelsen. I övrigt måste förslagen bli beroende av de beslut som fattas i dag. Till den frågan får vi alltså återkomma. Fru talman! Jag skulle gärna vilja rikta mig direkt till Kommunals medlemmar. Det finns ju företrädare för Kommunalarbetareförbundet även i denna kammare. Jag förstår att de av Kommunals medlemmar som trodde att det skulle bli ett lönestopp som utgick från 1989 års löner blev upprörda. Många fick, efter att ha tagit del av de första nyheterna, helt felaktigt den uppfattningen. Men det medlarbud som skulle ge drygt 12 96 var ju då redan framlagt. I själva verket innebär det avtal som träffades att Kommunals medlemmar 1990 får kraftiga reallönehöjningar. Särskilt för de lågavlönade kvinnorna innebär avtalet stora förbättringar. Förbättringar av reallönerna är naturligtvis de anställda inom den kommunala sektorn väl värda. Inom sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg och inom många andra viktiga samhällsfunktioner gör ju dessa människor dagligen stora insatser. Regeringens förslag innebär vidare att det eventuella utrymme som vi skulle kunna skapa för 1991 skall förbehållas låginkomstgrupperna. Det har vi sagt. Det innebär ju återigen att Kommunals lågavlönade kvinnor, och män också för den delen, skulle komma att prioriteras.

För att inget missförstånd skall råda med anledning av Lars Werners inlägg vill jag slå fast att med det förslag som socialdemokraterna i riksdagen har framlagt skall det i lönestoppslagen skrivas in att stridsåtgärder får vidtas utan hinder av denna lag. Det bör Lars Werner vid denna tid rimligen känna till. Förslaget om obligatorisk medling innebär alltså inte att regeringen försökt hitta andra vägar att förbjuda strejker. Skulle vi mot förmodan vinna den votering som skall äga rum om en stund, skall regeringen återkomma och precisera ett sådant förslag. Jag kan försäkra att det — även om det innehåller förslag om obligatorisk medling — kommer att möta ett helt annat gensvar inom de fackliga organisationerna. Fru talman! För 15 månader sedan gick svenska folket till val. Trots att ett nytt parti tog säte i Sveriges riksdag fick det socialdemokratiska partiet över 43 90 av rösterna. I dag kan de fem oppositionspartierna, från moderata samlingspartiet via miljöpartiet till vänsterpartiet kommunisterna, gemensamt fälla regeringen. Om detta sker, så sker det i en för landet allvarlig ekonomisk situation. En politisk kris riskerar att leda till en samhällsekonomisk kris. Vi må ha olika värderingar och uppfattningar om hur samhället skall se ut. Men det råder bred enighet bland oss svenskar om några speciella värden. Vi vill leva i ett samhälle där välfärden är utbyggd. Och det tillkommer alla och envar att få del av denna välfärd, för vi vet hur otryggheten kväver människors frihet. Vi vill ha full sysselsättning och arbete åt alla, för vi vet hur arbetslösheten slår mot enskilda individer. Vi vill värna den svenska naturen och miljön, för vi vet hur gifter och utsläpp dödar förutsättningarna för framtiden. Detta vill vi. Därför måste också politiken leda till detta. Men politik är inte bara att vilja. Det är också att ta ansvar, att kunna samlas över gränser och barriärer när så är nödvändigt, att fatta de svåra och påfrestande besluten. Nu behövs detta, dvs. ansvar och samling.